Fru talman! I detta betänkande står vpk i allt väsentligt bakom utskottsmajoritetens skrivningar. Jag har därför inte för avsikt att gå in på betänkandets olika delar annat än vad avser reservation 12, som är gemensam för vpk och folkpartiet. Den reservationen handlar om offentlig databasservice. Denna fråga är inte precis ny i riksdagen, men behovet av en utökning av den allmänna tillgängligheten till datorkraften och förmågan att skaffa kunskaper och information är vitsordad. Det finns naturligtvis möjligheter att via tidningar, via böcker och i bibliotek skaffa sig kunskap, men det tar tid. Det är svårt och det fordrar en enorm kraft att den vägen skaffa sig tillräcklig information. Av det skälet skulle det vara bra med antingen kommunala databaser eller, som Statstjänstemannaförbundet i Norrbotten har föreslagit, lokalkontor. Det vore bra om man löste frågan på något sätt. I fjol hade vi en animerad debatt här i kammaren med utskottsmajoritetens företrädare här i kväll, Kurt Ove Johansson, om dessa frågor. Han målade naturligtvis upp en mycket vacker bild av hur mycket som var på gång, hur detta utvecklades och hur nära man var en lösning på dessa problem. Tyvärr kan man konstatera att fantasin inte stod i proportion till den faktiska verkligheten, utan denna fråga är i dag olöst. Jag hoppas att den optimism och framtidstro som präglade Kurt Ove Johanssons inlägg då skall färga honom om han driver frågan gentemot regeringen, så att man får ett förslag, som åtminstone till någon del leder till en lösning av detta problem. Tyvärr har, såvitt jag förstår, ingenting i sak hänt sedan den förra debatten, utan detta behov av en lösning av problemet kvarstår. I grunden är detta en viktig demokratifråga. Engagemang, deltagande i debatter och deltagande i samhälleliga aktiviteter kräver kunskap och möjligheter att utnyttja de tekniska hjälpmedel som finns. Det är ett fattigdomsbevis mot Sverige som land så länge denna viktiga fråga inte är löst och ger folkrörelser och engagerade människor möjligheter att söka, att finna och att använda informationen för att kunna delta i den demokratiska processen. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 12 som är fogad till detta betänkande.

Fru talman! Problemet med datafrågorna startade egentligen när personnumren infördes. Men personnumren blev inte något svårt problem, förrän datakraften utvecklades på ett sådant sätt att det fanns möjlighet att samköra register och att registrera hela befolkningen. Det var först då detta började bli otäckt, och det var först då som detta började bli en egentlig demokratifråga. Utskottsmajoriteten är minst sagt slarvig med den personliga integriteten. Jag uppfattar detta som att vi är på väg in i någon form av storebrorssamhälle. Jag vill inte säga att vi är där, men vi skulle kunna hamna = Prot. 1988/89:104 i det. 26 april 1989 Jag tycker att det är viktigt att man tillsätter en parlamentarisk utredning, SO Nn som skulle kunna bereda säkerhetsoch sårbarhetsfrågorna i datasamhället. Jag tycker att det är viktigt att en begränsning av uppgiftslämnandet och av användandet av personnumren kommer till stånd. I dag används personnumren tyvärr i alltför stor utsträckning. Man skulle kunna tillsätta en delegation, som får i uppgift att ta fram förslag på hur detta skall åtgärdas, vilket föreslås i en reservation. I dag tas en mängd uppgifter fram för statistikändamål. Men de avidentifieras inte, vilket är djupt otillfredsställande. Ett exempel som nämns i en reservation är skolregistret. Det är vidare viktigt för den enskilda människan att få rättelse av felaktiga uppgifter som finns i datasystemet. Vi menar att detta inte är tillgodosett i tillräcklig omfattning i den nuvarande lagstiftningen. Det är också mycket viktigt att uppgifter som har insamlats används till de ändamål som de har insamlats för och inte till något annat, inte till försäljning och inte till samkörning. Det är viktigt att man planmässigt börjar arbeta för en decentralisering av statliga register. Detta skulle ge stora fördelar både när det gäller sårbarhet och säkerhet. Vi menar vidare att en allmän översyn av datalagen borde komma till stånd för att man skall kunna åtgärda de nämnda bristerna.

Fru talman! De motioner som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande är nästan undantagslöst sådana som vi har tagit ställning till åtskilliga gånger förut här i riksdagen. För att spara tid och inte spilla onödiga ord på föreliggande motioner och reservationer, hänvisar jag till vad riksdagen tidigare har uttalat i dessa frågor. Till Paul Lestander vill jag säga att det som jag sade till honom i fjol står jag naturligtvis fast vid även i år. Det faktum att vi efter valet 1988 har fått ett nytt parti här i kammaren har på de områden vi nu behandlar inte tillfört riksdagen något nytt. Miljöpartiet har gjort det ganska enkelt för sig och slentrianmässigt hängt med i andra partiers ståndpunkter. Jag kommer därför i det följande att ta upp endast några principiellt viktiga datapolitiska frågor som behandlas i föreliggande betänkande och som har ett direkt allmänintresse. Dataoch offentlighetskommittén, som avslutade sitt arbete för några månader sedan, avlämnade fem betänkanden till sin uppdragsgivare. Flera av de förslag som DOK utarbetade har lett till lagstiftning. Den registreringsansvariges skyldighet att rätta felaktiga uppgifter i ett personregister har blivit mycket långtgående, liksom skyldigheten att bistå den registrerade vid misstanke om att en personuppgift är felaktig. På förslag av regeringen har riksdagen också beslutat om en skyldighet att betala skadestånd även för s.k. ideell skada vid dataintrång och annat brott som avses i datalagen. DOK:s förslag om en utvidgad folkbokföringssekretess har även lett fram till en lagstiftning. Riksdagen har antagit regeringens förslag om att den s.k. frioch rättighetskatalogen i 2 kap. regeringsformen 143 Den nuvarande regeringens intresse och engagemang i datapolitiska frågor har varit och är påfallande stort. För närvarande bereds i regeringskansliet ett flertal datapolitiska frågor som i huvudsak härrör från DOK:s fjärde och femte betänkande. Regeringen har också utlovat en allmän översyn av datalagen. Man skall komma ihåg, herr Bertilsson, att datalagen faktiskt är en integritetslag. Den allmänna översyn av datalagen som regeringen har aviserat skall äga rum är naturligtvis mycket välkommen. Datalagen har utan tvivel besvärande brister. Systematiken är omodern och innehållet i vissa delar svårtillgängligt. Det gäller särskilt de avsnitt som reglerar tillståndsgivningen. Det betyder inte att datalagen inte fungerar, som Bertilsson gav uttryck för här. Det gör den visst. Jag tycker att Stig Bertilsson skulle ha ett samtal med Gunnar Hökmark, som tillsammans med mig sitter i datainspektionen och som har ställt sig bakom datainspektionens skrivelse till regeringen, där man påtalat de brister som jag nyss nämnde. Datainspektionens styrelse har krävt en översyn av datalagen. Jag tror att det skulle vara främmande för Gunnar Hökmark att som Stig Bertilsson hävda att datalagen inte skulle fungera. Det gör den visst. Jag tycker att ett sådant samtal med partivännen Hökmark skulle vara angeläget. Datoriseringen i samhället går mycket snabbt. Det har vi konstaterat åtskilliga gånger i våra riksdagsdebatter. Utvecklingen leder till en oavbruten ström av nya ansökningar om tillstånd att inrätta och föra personregister. Sedan den 1 juli 1982 har antalet tillståndsärenden enligt datalagen ökat kontinuerligt. Särskilt markant har ökningen varit under budgetåret 1987/88, då den uppgick till 20 20. En framtida ändring av datalagen måste därför ta sikte på att frigöra resurser från tillståndsverksamheten till förmån för ökade tillsynsinsatser genomförda av datainspektionen. Inom datainspektionen pågår sedan ett par år tillbaka ett berömvärt arbete. Det går ut på att genom rationaliseringar av sin verksamhet få ökade resurser för tillsynsinsatser. Det sker genom att man inom ramen för det nuvarande tillståndssystemet skapar förenklade ansökningsförfaranden. För att ytterligare underlätta datainspektionens möjligheter att rationalisera sin verksamhet är det emellertid nödvändigt med en viss lagstiftning i avvaktan på en kommande utredning. En sådan lagstiftning diskuteras för närvarande i regeringskansliet, det har jag försäkrat mig om. Datainspektionen har, som jag antydde, för övrigt beställt en sådan. Fru talman! Några av motionerna i detta betänkande berör sårbarheten på dataområdet. I en motion hävdas t.ex. att regeringen misskött sårbarhetsfrågorna. Jag tror att också Bengt Kindbom använde det uttrycket. Sådana påståenden är naturligtvis oriktiga och hör egentligen inte hemma i en seriös debatt om datapolitik. Riksdagen har faktiskt genom beslut preciserat ansvarsfördelningen beträffande organisationen av säkerhetsarbetet på ADB-området för statsförvaltningen. Statskontorets samordningsansvar på ADB-området är mycket klart uttalat i riksdagsbeslutet. Det kan i detta sammanhang nämnas att regeringen i juli 1988 givit statskontoret i uppdrag att efter samråd med andra samordnande myndigheter utforma en vägledning för myndigheterna om Prot. 1988/89:104 den praktiska tillämpningen av offentlighetsoch sekretesslagstiftningen på — 26 april 1989 ADB-området. I uppdraget ingår också att överväga om det vid sidan av allmänna råd även behövs föreskrifter för myndigheternas säkerhetsarbete på dataområdet. Föreligger ett sådant behov skall statskontoret föreslå regeringen de åtgärder som är påkallade. Det finns i detta sammanhang anledning att uppmärksamma det arbete som sker i den särskilda samrådsgruppen för samhällets sårbarhet, SAMS. I SAMS ingår representanter inte bara för stat och kommun utan också för näringslivet genom Sveriges industriförbund och Riksdataförbundet. Industriförbundet har sedan länge ett erbjudande om att föreslå ytterligare en eller två representanter. Man har tacksamt tagit emot erbjudandet men inte återkommit med några förslag. Så jag skulle kunna säga till Claes Roxbergh att det visst finns delegationer som redan arbetar med just sårbarhetsfrågor. SAMS främsta uppgift är att identifiera och konkretisera sådana säkerhetsproblem på samhällsnivå som annars riskerar att inte bli tillräckligt uppmärksammade. SAMS skall i första hand inrikta sig på sådana problem som kräver eller kan komma att kräva ställningstaganden från regeringens sida. Den grundläggande synen på allt säkerhetsarbete är att erforderlig säkerhet måste vara inbyggd i varje enskilt system. Även när det gäller ett system som är av vital betydelse för samhället, åvilar det i första hand den förvaltningsansvariga systemägaren att sörja för att oacceptabla störningar inte skall inträffa. Ytterst faller inom detta ansvar att inte fullfölja ett systemprojekt om säkerhetskraven inte kan uppfyllas. Ett viktigt led i strävandena mot bättre säkerhet är att ge de verksamhetsansvariga cheferna bättre hjälpmedel att bedöma sitt ADB-beroende. Det finns åtskilliga metoder, men det krävs också omfattande utbildningsinsatser för att höja säkerhetsmedvetandet. Sådana insatser pågår inom både offentlig och privat sektor. Som jag nämnde inledningsvis har huvuddelen av de motioner som vi behandlar i dag tidigare avslagits av riksdagen. Utan någon som helst förnyelse har de väckts igen, somliga år efter år. Att så okritiskt använda sin motionsrätt har naturligtvis sina risker. Utvecklingen kan nämligen göra att motionskraven är helt inaktuella. Exempel på detta finns det gott om i detta betänkande. Jag menar att det skulle kunna belysas på följande sätt. Katastrofplaneringen för de viktigaste statliga ADB-systemen visade sig vid en undersökning för ett par år sedan vara eftersatt. En omedelbar följd av detta blev givetvis att berörda myndigheter skärpte sig. Många förbättringar har sedan dess vidtagits, både tekniska och organisatoriska, och andra är planerade. Regeringen har dessutom anbefallt att alla myndigheter skall utföra säkerhetsanalyser, vidta erforderliga åtgärder och dessutom redovisa sina erfarenheter och planer till statskontoret. Statskontoret skall, som jag redan påpekat, i sin tur bearbeta detta material i samverkan med rikspolisstyrelsen, ÖB och ÖCB och till regeringen redovisa en helhetsbedömning av säkerhetsnivån inom statsförvaltningen. Att på ett likvärdigt sätt få hela samhällets säkerhetsmedvetande belyst är | svårare. På sikt kan man vänta sig att ÖCB kan, i samband med pågående 145 arbete att utveckla en nationell beredskapsplan för vårt ADB-beroende vid krig eller risk för krig; skapa en viss överblick över för samhället vitala områden. En sådan plan har både SÅRB och SAMS efterlyst. Det som jag nu har sagt belyser att det faktiskt händer en hel del ute på myndigheterna. SAMS bedriver eller planerar för närvarande aktiviteter på flera olika områden, företrädesvis med inriktning på att belysa strategiska problem av vikt för både förvaltning-och näringsliv. Det har här också sagts några ord beträffande centralisering. Alla som hittills har varit uppei talarstolen har talat om nödvändigheten av decentralisering. Det är precis det som för närvarande sker ute i samhället. Det pågår en utveckling från-centralstyrning mot decentralisering och delegering av beslut och från centraliserade system mot decentraliserade system och datakraftsstrukturer. Det är hela inriktningen på datoriseringen av samhället i dag. Jag tror att det var Claes Roxbergh som nämnde att småskalig ADB-teknik var väsentlig för framtiden. Jag kan påvisa att 50 96 av investeringsvolymen de senaste två åren har gått till just småskalig ADB-teknik. Ser man på investeringsplanerna för framtiden, som kommer att vara mellan 5 och 10 miljarder kronor under de kommande 5 till 7 åren, kommer tyngdpunkten i dessa investeringar att ligga på en småskalig ADB-utrustning. Jag kan alltså hävda att på vägverket, AMS, riksförsäkringsverket, tullen, rikspolisstyrelsen och riksskatteverket — jag skulle kunna göra denna lista mycket längre — pågår för närvarande en utveckling i decentraliserad riktning. Alla de krav som har rests här när det gäller decentralisering tillgodoses redan. Jag tror jag vågar påstå att regeringens intresse för att åstadkomma småskaliga decentraliserade datasystem numera håller på att verka med full kraft. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 28.

Fru talman! Utgångspunkten för Kurt Ove Johansson verkar vara att regeringen gör alltid rätt och att det regeringen sade förra året är rätt. Det behöver faktiskt inte vara så. Jag har en känsla av att när man arbetar med dessa system låter man inte integriteten få kosta något. Allt är till för effektiviteten. Om det är effektivare att använda personnummer i större omfattning, då gör man det. Man offrar inte särskilt många kronor för att människornas integritet skall bli större. Jag skulle vilja göra några kommentarer i samband med den småskaliga ADB-tekniken. Visst har det kommit fram en småskalig ADB-teknik. Det skulle bara fattas annat, om inte 50 96 av investeringarna gick till det. Problemet är att det skall fattas politiska beslut och att stora register skall brytas ned, så att vi slipper de jättestora register som vi nu har. Miljöpartiet för sin egen politik. Att den sedan råkar sammanfalla med andra partiers i denna fråga gör egentligen bara att det blir större enighet på den punkten.
Fru talman! Jag vet inte om jag trampade på en öm tå i mitt tidigare 26 april 1989 anförande. Kurt Ove Johansson hävdade att min partivän Gunnar Hökmark och jag inte skulle ha samma uppfattning när det gäller datalagen. Lyssnar man på Kurt Ove Johansson får man intrycket att det i dag inte finns några brister. Allt som socialdemokraterna gör är mycket bra. Kurt Ove Johansson tycker inte att det finns någon anledning till kritik. Jag vidhåller att den svenska datalagen har blivit en lag som legitimerar en ständig utbyggnad av offentliga register. Det har i praktiken kommit att bli så. Jag hade tidigare tänkt citera en kanadensisk rättshistoriker som heter David Flaherty. Han medverkade i radioprogrammet Kanalen i höstas. Jag vill gärna för Kurt Ove Johansson, som uppenbarligen inte har så stor känsla för enskilda människors integritet, helt kort berätta vad han sade: ”Sverige har sannolikt fler och innehållsrikare databaser än något annat land. Och lika viktigt: Informationen flödar mellan databaserna. Utbytet av personuppgifter mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn är större i Sverige och Norge än i några andra länder.” Vidare fortsätter han: ”Såvitt jag förstår finns det ingen som helst möjlighet för en svensk medborgare att undkomma detta registrerånde och detta uppgiftsflöde. Varken inom den privata eller den offentliga sektorn. Och därför är Sverige det bästa exemplet på ett modernt kontrollsamhälle.” Så ser man på oss utifrån. Kurt Ove Johansson tycker ändå inte att det finns några brister, utan allting är på rätt väg. Jag är rädd för att vi inte kan förvänta oss alltför mycket av den översyn av datalagen, som också Kurt Ove Johansson förutskickar.

Fru talman! Givetvis hade jag aldrig förväntat mig någon grad av självkritik hos Kurt Ove Johansson så att han skulle säga att han naturligtvis hade fel i fjolårets debatt. Kurt Ove Johansson sade det som förväntades, nämligen att han står för vartenda ord. Men jag vill ändå ställa en rent konkret fråga till Kurt Ove Johansson. Vilket tålamod har egentligen Kurt Ove Johansson och andra i majoriteten i konstitutionsutskottet? I konstitutionsutskottets bedömning skriver man: ”I betänkandet KU 1987/88:5 förklarade utskottet att förbättrad service och information utgör ett led i riktlinjerna för datapolitiken och hänvisade till studier och prov på lokal och central nivå. Enligt utskottet borde dessa och andra överväganden på området inte föregripas.” Detta var i fjol. I år hänvisar man till det man sade i fjol när man avstyrker motionerna. Hur länge skall man vänta på studierna och det centrala arbetet? Finns det ingen tidpunkt som är den bortre gränsen för det enorma tålamodet och den enorma flatheten mot faktisk handlingsförlamning?

Fru talman! Vi vet alla att transporter och goda kommunikationer är en förutsättning för att vårt samhälle skall fungera. Väl fungerande transporter är av stor betydelse inte minst för glesbygden. Transporter är också en viktig förutsättning för handel och dynamisk utveckling. Utan transporterna skulle vårt samhälle vara ekonomiskt och mänskligt mycket fattigare. Men trafik och transporter på våra vägar förorsakar samtidigt stora samhällsekonomiska och enskilda överkostnader. Det gäller miljöpåverkan och trafikolyckorna. Vi vet att det finns ett samband mellan hastigheten och miljöpåverkan. Utsläppen är då en faktor. Vi vet att det finns ett samband mellan hastigheten och olyckornas svårighetsgrad. Vi vet att vägens standard också spelar in när det gäller antalet olyckor. Därför anser vi i folkpartiet att det är utomordentligt angeläget att man tillser att gällande bestämmelser om hastighetsbegränsningar efterlevs. Tyvärr blir det bara sämre och sämre i det avseendet, enligt alla tillgängliga data. Det här konstateras i rapporter och detta fick också vi i trafikutskottet klart för oss vid vårt besök häromveckan på trafiksäkerhetsverket. Generaldirektören där uttryckte en stark oro för den dåliga moral och den nonchalans som trafikanterna visar ute på våra vägar när det gäller att hålla hastighetsgränserna. Nu står vi, fru talman, åter inför en sommarsäsong. Då är att märka att trafiken har ökat i omfattning under det gångna året med minst 6-7 96 och att antalet hastighetsöverträdelser har ökat. Man kan också peka på den nonchalans som alltmer präglar trafiken. Vi i folkpartiet anser att det som jag här har nämnt visar att det är nödvändigt att naturvårdsverket och trafiksäkerhetsverket får i uppdrag att tillsammans genomföra en omfattande informationskampanj om nödvändigheten av att respektera gällande hastighetsbegränsningar. Vidare har trafiksäkerhetsverket nu i dagarna föreslagit att det skall införas temporära hastighetsbegränsningar under sommaren och att särskilda åtgärder skall vidtas för att man bättre skall kunna övervaka att dessa temporära hastighetsnedsättningar respekteras. Annars kan man befara kraftigt höjda Prot. 1988/89:104 olyckstal ute på våra vägar under sommaren. 26 april 1989 Häromdagen redovisades dessa saker i radioprogrammet Hallå trafikant. Lyssnarna fick ringa upp och tala om vad de tyckte om det framlagda förslaget. Enligt reportern ansåg de flesta att det var fel åtgärder. Man visade mycket ringa eller ingen förståelse för dessa. En och annan lyssnare släpptes också fram. Men det var bara någon enstaka lyssnare som tyckte att det var ett bra förslag. De flesta påstods anse att förslaget var dåligt. Detta understryker ytterligare behovet av information och upplysning. Det visar också vilket viktigt och verksamt medel vi har här när vi nu närmar oss sommaren med den väntade trafikökningen och med eventuellt sänkta hastighetsgränser. Det ställs således krav på trafikanterna. Om förståelsen för föreslagna åtgärder är ringa, måste vi se till att en ökad förståelse skapas för trafiksäkerheten. Fru talman! Det här följer i stort sett folkpartiets linje beträffande anslagen till det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. I detta sammanhang föreslår vi att extra resurser avsätts. Det är viktigt att understryka att Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, arbetar på ett sådant sätt med dessa pengar att resurser kanaliseras genom medlemsorganisationerna. Därigenom når man ett betydande antal trafikanter. Dessutom engagerar och motiverar man medlemsorganisationernas medlemmar. Vi i folkpartiet förutsätter att NTF kommer att arbeta i samma anda och att man än mer kommer att engagera de olika instanser som står till förfogande i det egna nätverket. Detta är också viktigt därför att det här är en kanal när det gäller att skapa förståelse för de kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för trafiksäkerheten och för miljön. Därför upplevs det initiativ mycket positivt, fru talman, som polisen i Uddevalla har tagit. För ett tag sedan gick man nämligen ut med en redovisning om att man i sommar kommer att ge trafikanterna på E 6-an särskilda upplysningar. Polisen kommer att träda fram ur buskarna litet här och var. Med målade fordon eller polismotorcyklar kommer uniformerad personal att informera bilister och övriga trafikanter om hur viktigt det är att man respekterar hastighetsbegränsningen. Man har t.o.m. sagt att man eventuellt kan se mellan fingrarna när det gäller bötfällningen, om man därigenom kan skapa en större förståelse för själva andan bakom bestämmelserna, nämligen att det gäller att sänka hastigheten, att minska tempot och att få bort den nonchalans som har brett ut sig bland trafikanterna för att på det viset kunna skapa förutsättningar för lägre olyckstal än som annars skulle vara fallet. Jag vill i detta sammanhang understryka att E 6-an är ett av våra absolut mest olycksbelastade vägavsnitt. E 6-an är alltså ett av de mest trafikerade vägavsnitten i Sverige. Antalet utländska trafikanter — det handlar således om trafikanter som är ovana vid svenska trafikförhållanden — återfinns i mycket stor utsträckning just på E 6-an. Så över till det ämne som något berörs i vårt särskilda yttrande om avgasreningssystemet. Egentligen är det ganska svårt att förstå varför den nuvarande juridiska konstruktionen av avgasreglerna är så helig. Vad som 149 ha och vad som är den maximala nivån för utsläppen. Jag måste fråga: Varför skall det vara omöjligt att få installera en teknisk utrustning som ger en avgasrening som är bättre än den som redan har bestämts eller från början förutsatts? I en interpellationsdebatt för ett antal månader sedan kom detta spörsmål att ställas på sin spets när en riksdagsledamot här i talarstolen redovisade att han skulle få körförbud på sitt fordon som han hade försett med extrautrustning. Det handlade om en särskilt verksam teknisk utrustning. På detta sätt har ledamoten kunnat nedbringa avgasutsläppen till en lägre nivå än vad som var maximalt tillåtet — och detta skall rendera körförbud efter besiktning hos Svensk bilprovning! Det här är inte bara en beklaglig ordning utan det här är också en ordning som man inte kan få fortsätta med. Vid de överväganden som skall göras i detta sammanhang har utskottet, enligt vår uppfattning, inte haft ett tillräckligt underlag för att genast hos regeringen begära en översyn av systemet och en helt ny ordning. Det råder inget tvivel om att det behövs åtgärder som gör att människors frivilliga insatser kan tas till vara. Människor skall självfallet inte förbjudas ha ett intresse för att minska utsläppen från sina fordon. I stället skall de uppmuntras. För ungefär ett år sedan hemställde en majoritet i jordbruksutskottet, bl.a. på grundval av en folkpartimotion, att regeringen skulle bevilja 1 000 kr. i bidrag till de bilister som önskade montera extra utrustning i form av katalytisk avgasrening också på äldre fordon, alltså på begagnade bilar. Nu har man kommit så långt i det arbetet att man förespeglar bestämmelser som gör detta möjligt. Hittills har det ju varit förbjudet att montera sådan här utrustning på begagnade bilar. Jag vill därför passa på att fråga representanten för regeringspartiet här om det kan garanteras att förslag om sådana bestämmelser kommer att föreligga i så god tid att de kan tillämpas senast från halvårsskiftet 1989. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de två reservationer som är fogade till detta betänkande och som folkpartiet står bakom.

Fru talman! Jag har visserligen anmält mig för tio minuters taletid, men det finns inte någon anledning för mig att uppta kammarens dyrbara tid så länge. Det beror inte på att ärendet inte är viktigt — då skulle man naturligtvis kunna fortsätta att tala i tio minuter — utan därför att vi ju är flera partier som står bakom reservationerna. Det finns inte någon anledning för mig att, t.ex. när det gäller reservation 1, vidare utveckla den argumentering som Anders Castberger så vältaligt har presenterat för kammaren. Jag ber att kort och gott få yrka bifall till reservation nr 1. I reservation nr 4 har vi tagit upp frågan om bidrag till motorbyte i dieselmotordrivna lastbilar och bussar. Även detta är en reservation som är välkänd för kammaren. Den fanns med också förra året. Vi från centern anser att det borde vara väl använda pengar att utnyttja bidraget till att byta bara motorn i en dieselmotordriven lastbil eller buss. Jag ber att kort och gott få yrka bifall till reservation 4. Detta är de reservationer som centerpartiet står bakom i det här Prot. 1988/89:104 | betänkandet. Men vi har också tillsammans med moderaterna och folkpartiet 26 april 1989 avgett ett särskilt yttrande, som Anders Castberger här tidigare berörde. Yttrandet avser användandet av Lemi-systemet. Även på denna punkt, fru talman, hänvisar jag till Anders Castbergers argumentering. Jag vill bara tillägga att jag anser att naturvårdsverket, och även majoritetens representant, borde fästa ett ganska stort avseende vid att utskottet — vilket är orsaken till varför vi inte reserverat oss — på s. 14i betänkandet uttalar: ”Som nämnts har statens naturvårdsverk fått i uppdrag att utarbeta föreskrifter för godkännande m.m. av installationer av sådan avgasrenande utrustning för äldre personbilar som bör berättiga till bidrag. Utskottet utgår från att verkets överväganden bl.a. omfattar den metod som motionärerna förespråkar.” Detta anser vi vara en ganska stark skrivning, men vi har ändå avgivit ett särskilt yttrande, där jag vill betona det som sägs i slutet: ”Vid övervägandena om villkor för det nya bidraget till reningsutrustning på äldre personbilar måste man vara öppen för att olika reningsmetoder finns. Det som bör vara utslagsgivande måste vara att en viss metod har effekt, inte att den bygger på viss teknik.” Även om det inte är många ledamöter närvarande här i kammaren, vill jag ändå fästa dess uppmärksamhet på att det rör sig alltså om reservanter plus de som står bakom detta särskilda yttrande, vilket innebär att det är en majoritet av kammarens ledamöter som delar denna åsikt. Detta kan naturvårdsverket vid sin fortsatta hantering inte bortse ifrån. Det är också viktigt att majoritetens talesman här i kväll funderar över detta.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till just den reservation som vpk och miljöpartiet står bakom och som handlar om Lemi-systemet. Jag kan för mitt liv inte begripa de tidigare talarna här, när de säger att majoriteten faktiskt står för en och samma linje. När vi går till omröstning i denna fråga skulle vi kunna utgöra en majoritet och med en gång förändra systemet så, att det blir mer rättvist och förnuftigt, eller hur? Det är ju precis det som de tidigare talarna har argumenterat för. Det är inte alla gånger som vi har den möjligheten, och när den nu finns tycker jag att vi såväl för miljöns som för trafikanternas skull skall ta till vara den. År 1982 fattade riksdagen beslut om samhällets mål för trafiksäkerheten. Vid ett allvarligt läge gällde det att minska antalet offer i trafiken. Nyligen var trafikutskottet i Borlänge och sammanträffade med representanter för trafiksäkerhetsverket. Den alldeles färska statistik som där presenterades bekräftar vpk:s uppfattning, att trafiksäkerhetsverket totalt har misslyckats med att fullfölja riksdagens tidigare beslut. Enligt uppgifterna från trafiksäkerhetsverket har antalet skadade sedan 1982 ökat med 34 96 och antalet dödade med 12 26. Detta från ett läge som var så alarmerande att målen för hela trafiksäkerhetsarbetet ändrades av riksdagen. Lika oroväckande som trafiksäkerhetsverkets senaste statistik är att verkets chef, Lars Eggertz, inte vågar ta en debatt om vad som måste göras för att vi skall komma till rätta med den enorma trafikökningen. I stället 151 Prot. 1988/89:104 försöker chefen för trafiksäkerhetsverket att utnyttja själva grundproblemet — trafikökningen — för att skyla över det faktum att allt fler drabbas av effekterna av denna trafik. Men herr Eggertz gör som alla andra verksdirektörer. Han anpassar sig till bilindustrins och vägbyggarintressenternas politik. Det är lika omöjligt i Sverige som det är i andra länder, vilka domineras av bilfabrikanter, att få till stånd en vettig debatt om en minskning av bilismen, dvs. själva grundproblemet. Men de argument som kan användas öppet i t.ex. Italien är ännu så länge för grova för att kunna användas här i landet. Fru talman! Jag skall inte upprepa det som jag tidigare har nämnt om hur man på ansvarigt håll i Italien ser på vad som vågar sägas där Fiat har sitt säte och dra parallellen med Sverige där Volvo har sitt säte. I internationella sammanhang, liksom i Sverige, talar regeringen och närstående krafter nu om en ny utvecklingsfas för bilsamhället. Jag väntar med argumenten till debatten om Prometheus, som kommer att äga rum senare här i kammaren och där Ove Karlsson är den som skall företräda trafikutskottets majoritet och regeringens politik. Farten dödar, var häromåret en paroll och en kampanj riktad särskilt till ungdomar. Kampanjen lyckades inte bidra till att minska antalet dödade och den påverkade inte olycksstatistiken. Tvärtom, trafiksäkerhetsverket visar genom Lars Eggertz att man nu måste ta till mer drastiska tongångar för att, som det heter, hejda den brant stigande dödssiffran på vägarna. Men det är tydligen inte tal om att hejda bilismen. Sedan tillträdandet har trafiksäkerhetsverkets chef tvingats till att ändra uppfattning om fartens betydelse och om trafiksäkerheten. Nu har han, enligt tidningsuppgifter, hämtat en idé från bilträngselns USA, där vissa stater tvingats införa körförbud nattetid för unga bilförare. Detta trots att han, så sent som när trafikutskottet var på besök, avfärdade lösningar som hade med förbud att göra. Bakgrunden till den nya linjen är att bl.a. att de unga, som är nya som bilförare, är inblandade i nästan hälften av de olyckor med personskador som rapporteras i Stockholm. Jag är övertygad om att riksdagen måste pröva många olika förslag till insatser för att förändra det här, ganska ruskiga läget. Men huvudfrågan om skiljelinjen går mellan dem som fortfarande tror att det går att inrikta trafiksäkerhetsarbetet på orubbade villkor för privatbilismen, och mellan dem som vill bryta denna utveckling. Talet om en bättre anpassning till gällande hastighetsregler som en tillräcklig åtgärd är i dag överspelat. Trafiksäkerhetsarbetet i statlig och privat regi utgår ifrån felaktiga utgångspunkter. Vpk vill ha satsningar på alternativt säkerhetsarbete. Vi vill att en fond skall inrättas för ett arbete som syftar till minskad bilism, mer och bättre kollektivtrafik, överföring av godstrafik från landsväg till järnväg och båt samt sänkta hastighetsgränser. Fru talman! Till sist yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5 och 6.
Prot. 1988/89:104 Fru talman! Viola Claessons resonemang kring Lemisystemet låter mycket 26 april 1989 bestickande. Det är dock bara för klarhets vinnande värt att notera att det SE finns en saklig skillnad mellan reservationen och det särskilda yttrandet. Fröfiksäkerhet I reservationen talas det enbart om en reningsmetod, dvs. den som bygger på principen att ämnen tillförs bränsle-luftblandningen och så småningom utmynnar i det som kallas Lemisystemet. Vi har i det särskilda yttrandet tagit det som ett exempel, men vi understryker mycket noggrant att man måste ”vara öppen för att olika reningsmetoder finns. Det som bör vara utslagsgi vande måste vara att en viss metod har effekt, inte att den bygger på viss teknik.” Därför är det naturligtvis litet beklagligt att vi inte tillsammans har kunnat skapa ett ytterligare tryck på såväl myndigheterna som regeringen i slutändan. Skrivningarna i majoritetstexten är också ganska hårda. Syftet med vårt särskilda yttrande är att bredda vägen så att människor som med skilda tekniker kan åstadkomma bättre rening inte skall vara förhindrade att göra det. Vi skall i stället öppna dörren för sådana enskilda initiativ.
Fru talman! Det finns en mycket enkel och praktisk lösning på Anders Castbergers problem. Vi gör så att vi från majoriteten förenas kring reservationen från miljöpartiet och vpk, och sedan kan ni som komplement ha ett särskilt yttrande. Då tror jag att resultatet blir riktigt bra.
Fru talman! Jag vet inte om det är möjligt rent formellt att i efterhand lyfta in vårt särskilda yttrande som en reservation, men om miljöpartiet och vpk sväljer vårt särskilda yttrande som reservationstext, kan ingen vara gladare än folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet.

Fru talman! Jag kan börja med det som de föregående talarna tog upp. Denna reservation avser inte endast en reningsmetod, Anders Castberger. Vid den första behandlingen i utskottet utgjorde vi en majorietet, som ville ha den skrivning som nu finns i reservationen, men sedan hoppade ni av och skrev ett yttrande i stället. Det är sanningen. Jag anser att det är direkt teknikfientligt att inte släppa fram andra reningsmetoder, när de är dokumenterat bra, användbara, billiga och lätta att använda på bilar. Det är fegt av folkpartiet att ägna sig åt denna typ av debatt, där man märker ord och smiter undan därför att man inte har vågat gå med på reservationen. Den ökande bilismen i världen, inte minst i vårt land, skadar, lämlästar och dödar både miljö och människor. I Sverige dör årligen 800 människor som följd av trafikolyckor. 6 000 skadas svårt och får leva sina liv med bestående handikapp av olika art. 13 000 blir lindrigt skadade men kräver ofta sjukhusvistelse innan de blir återställda. Det oerhörda bakom dessa kalla siffror är att vi låter detta fortsätta år ut och år in och vägrar att inse att drastiska och radikala åtgärder måste vidtas 158 för att förhindra det. Om det årligen hade skett fyra tågolyckor — konstant — där vid varje tillfälle 200 människor dödats och 1 500 blivit invalider, hade sannolikt utredningar och åtgärder för länge sedan medfört att det inte längre fanns några tåg alls. Lyckligtvis är tågtrafiken synnerligen säker, såväl för människor som för miljöfarligt gods, speciellt om man jämför med vägtrafiken. Det märkliga är att vägtrafiken får döda och lemlästa, men knappast någon annan. Vad är det egentligen för magiskt med vägtrafiken? Varför skall vi acceptera detta? Är det inte dags att inse att biltrafiken måste minska för att samhället skall bli säkrare? Är det inte dags att inse att vi måste satsa mer pengar på att bygga ut järnvägssystemet, för att få transporter som är säkra och även miljövänliga? I stället är utvecklingen den att pengarna satsas på byggande av vägar och motorvägar, som ökar hastigheten och ökar graden av skador vid olyckor. Det är en fullständigt vansinnig utveckling. Det vore också bättre om pengar användes till trafikövervakning på vägarna i stället för till nya motorvägar, eftersom det inte är en lösning på problemet — problemet växer bara och blir ännu svårare att åtgärda. Vi är alldeles för generösa med fartsyndare, och vi accepterar alldeles för höga farter på vägarna. En sänkning av hastighetsgränserna med bara 10 km/tim skulle spara många liv, förskona många från invaliditet och vara gynnsam för miljön. Om vi skall klara centrala miljöpolitiska mål, som att få ner kväveoxidutsläppen med 30 9? till 1995 och med 50 96 till sekelskiftet, är det självklart att trafiken måste minska — annars finns det inga rimliga möjligheter att klara det. Förnuftet säger att det är bra att sänka hastigheten. Trafiksäkerhetsexperterna försäkrar att det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt att sänka fartgränserna, även om man inte räknar med de stora miljövinsterna. I stället lyssnar majoriteten här till locktonerna från bilindustrin. Vi har i vår partimotion om trafiksäkerhet krävt en generell sänkning av hastigheterna på vägarna, men dess värre behandlas inte det kravet nu utan kommer upp i höst. Däremot behandlas ett motionsförslag från folkpartiet om att en omfattande informationskampanj om betydelsen av hastighetsanpassning på vägarna skall göras. Självfallet stöder vi den motionen och därmed reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. Jag anser inte att vi tar vårt ansvar för de nu levande, för kommande generationer eller för miljön, just på grund av denna trafikutveckling. Bilen har stora fördelar som kommunikationsmedel, men den skall användas med sans och förnuft där den gör störst nytta. Vi måste optimera trafiksystemen med hänsyn till miljö, natur och energianvändning. Det är därför viktigt att bl.a. ha bästa möjliga rening på alla bilar, bussar och lastbilar som drivs med bensin och dieselolja. Vi måste stimulera forskning och utveckling i denna riktning och påskynda introduktionen av avgifter och bidrag. I detta betänkande behandlas just ett bidrag som riksdagen tidigare har beslutat om, nämligen 1 000 kr. i bidrag för att sätta katalysator på bilen. Det var det som jag inledde med: Varför kan man inte få bidrag för annan rening än just katalysator? Skälet till att man inte vill acceptera andra reningsmetoder än katalysator är egentligen bara byråkrati. Man vill inte låta dessa andra reningssystem bli typbesiktigade, därför att det krävs att varje enskild bilsom Prot. 1988/89:104 får ett sådant reningssystem skall testas för sig. Det kostar ungefär 6 000 kr. — 26 april 1989 per bil, och det är orimligt. Om man i stället gjorde samma slags typtest som på katalysatorn, skulle det inte vara något problem. Det är också viktigt att reningen av lastbilar och bussar blir bättre. Därför stöder vi även reservationerna 4 och 5, som jag alltså yrkar bifall till. Enligt de förslagen skall man också kunna få bidrag för att enbart byta motorn och inte behöva byta hela bussen. Det borde vara en självklarhet. Jag yrkar bifall också till reservation 6. Även till reservation 7 yrkar jag bifall. Miljöpartiet kräver i den ensamt att anslaget till bidrag för reningsutrustning för personbilar skall fördubblas. Skälet till det är att regeringen bara har föreslagit 50 miljoner till bidrag. Det finns ungefär 600 000 bilar i landet som går på blyfri bensin och på vilka man skulle kunna sätta katalysatorutrustning. Det finns ännu fler om man dessutom får sätta på t.ex. Lemisystemet, för det går att ha även på bilar med blyad bensin. 600 000 bilar finns det, och regeringen sätter bidragsramen till 50 miljoner. Man ger 1 000 kr. till varje bil. Det blir bara 50 000 bilar i bästa fall. Det försvinner väl en del pengar i byråkratin också kan jag tänka. 50 miljoner räcker bara till en bråkdel, inte ens 10 96, av bilbeståndet. En fördubbling av anslaget till 100 miljoner borde vara ett minimum av anständighet om man menar allvar med reningen. Det gäller också folkpartiet, tycker jag, som nyss skröt över att man har krävt detta bidrag. Men man går alltså inte med på att höja det till 100 milj.kr., som borde vara ett minimum om man vill ha någon effekt av pengarna.
Fru talman! Först skall jag notera den enighet som trots allt föreligger mellan miljöpartiets representant, folkpartiet och de övriga som än så länge står bakom det särskilda yttrandet om Lemisystemet. Det kan som ett exempel på ett alternativt system vara användbart och borde tillåtas. Det vi hävdar är inte på något sätt någon teknikfientlighet, utan vi hävdar att det är viktigt att alternativa metoder skall få tillåtas. Då skall man akta sig för att låsa sig vid en viss metod, såsom det faktiskt står i reservation nr 6, som Roy Ottosson tidigare åberopade. Som har framgått i tidigare replikskifte är vi öppna för att låta det särskilda yttrandet vara en reservation. Men samtidigt måste vi notera att en anledning, vilken jag också framhöll i mitt inledningsanförande, till att vi valde det särskilda yttrandet dessutom är att det inför utskottet inte kunde klarläggas ordentligt hur lagstiftningen egentligen rent tekniskt är konstruerad i dag. När jag anförde detta i mitt inledningsanförande, utgick jag från de uppgifter som vi från folkpartiet har fått oss tillsända och som står till vårt förfogande. Men om detta rådde inte full klarhet under utskottsbehandlingen. Jag vill därför egentligen inte hävda att någon hoppat av den andres linje, utan Lemisystemet kan tvärtom vara en metod, men enligt vår uppfattning en bland flera. Fru talman! När det gäller bidragen till människor som vill sätta katalytisk avgasrening på begagnade bilar skall vi komma ihåg, att det enda förslag som fanns när beslutet fattades rörde sig om mellan 1 000 och 1 500 kr. Det är i efterhand som regeringen, sedan den fick detta uppdrag, har kommit tillbaka 155 na till halvårsskiftet utformas så att en möjlighet öppnas för att sätta på denna avgasreningsutrustning. Man räknar då med och begär 50 milj.kr. för det. Vi anser för vår del att det är något för tidigt att ännu uttala sig om detta. Om man skall räkna efter den linje som regeringen anförde för ett år sedan skulle redan 50 milj.kr. vara ganska mycket.
Fru talman! Jag noterar än en gång att den reservation som finns om det s.k. Lemisystemet går ut på att man skall öppna för tekniken att gå in på förgasarsidan och inte behöva gå in på avgasröret självt vid reningen. Det är det som är det intressanta. Det är det som naturvårdsverket krånglar till. De vill inte riktigt acceptera det sättet att rena. Jag anser att Anders Castberger märker ord. Ordet ”en” finns med på ett ställe. Han läser det som ”endast detta och inget annat fabrikat” vilket inte alls är avsikten med reservationen. Jag läser det inte på det sättet. Efter diskussionerna i utskottet borde det stå klart även för Anders Castberger att det inte är det som avses. Om det var den formuleringen som Anders Castberger hakade upp sig på, borde folkpartiet i utskottet ha kunnat klara ut det. Då hade vi kunnat välja en annan formulering. I själva verket har folkpartiet låtit sig föras bakom ljuset av de byråkratiska snår som naturvårdsverket tyvärr har lagt ut. Sedan försöker verket dölja det på detta sätt. Det är tråkigt. Meningen med att ge bidrag för avgasrening på äldre bilar är att snabbt få ned kväveoxidutsläppet. Ju längre man väntar med detta, desto långsammare man går fram, desto mindre meningsfullt blir det. Det är uppenbart eftersom nya bilar har en bra avgasrening. Alltså: Skall man få en bra effekt på miljön, skall man ge ett bidrag som åtminstone kan klara 15 96 av den aktuella bilparken. Jag tycker att det är futtigt att folkpartiet inte är med på det.
Fru talman! Miljöpartiet de gröna brukar påstå att man vinnlägger sig om att föra en saklig debatt och inte komma med några slängar under bältet. Men tyvärr nödgas jag konstatera att det är precis det Roy Ottosson, helt i onödan dessutom, ägnar sig åt när han påstår att andra skulle vara förda bakom ljuset, för att han själv egentligen inte rätt lyssnar på vad debatten om Lemisystemet handlar om. Roy Ottosson slog själv i sitt senaste inlägg mycket klart fast att det man menar med reservationen, som den ser ut just nu, är att dörren öppnas för den teknik som handlar om att tillföra en bränsleluftblandning. Jag vill inte märka ord, vare sig det gäller ”en” eller ”den”. Det handlar om att vi vill öppna vägen för sådana tekniker som vi kanske inte ännu känner till. Bränsleluftblandningssystemet är en teknik. Det kan finnas andra. Vi har inte exemplifierat dem. Vi har tvärtom exemplifierat med samma system som Roy Ottosson. Jag kan tyvärr inte komma fram till något annat än att, reservationen som den nu är utformad begränsar tillämpningen till den enda metoden. Om Roy Ottosson i själva verket menar samma sak som vi som har skrivit — Prot. 1988/89:104 det särskilda yttrandet, torde det inte längre föreligga några hinder för att 26 april 1989 såväl miljöpartiet som vpk, folkpartiet, moderaterna och centerpartiet enar LT sig om ett bifallsyrkande med den utformning som framgår av texten till det Trafiksäkerhet särskilda yttrandet.
Fru talman! Det är inte slängar under bältet när jag kritiserar att | folkpartiet inte har velat ta steget ut. Som jag redan har sagt är det OK att sätta på avgasrening på avgasröret. Problemet är när man sätter in det på förgasarsidan, för då går man in och bryter ett enklare avgasreningssystem som gällde från 1975 och framåt tills katalysatorn kom. Det är där det konstrar sig och man ställer orimliga byråkratiska krav på mätteknik och annat. Detta vet nog Anders Castberger om vid det här laget, för det har diskuterats en del, och jag skrev själv den motion som ligger bakom både reservationen och yttrandet som bl.a. folkpartiet är med på. Anders Castberger talar om eventuell annan framtida teknik som vi inte vet någonting om. Ja, men det finns bara två sidor på motorn — förgasarsidan och avgassidan. Det finns inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det vore bra om folkpartiet tänkte om här och bestämde sig för att stödja reservationen. Det finns faktiskt en natt att sova på. Tyvärr kan vi inte förvandla ert yttrande till en reservation; det är ju självklart. Men det finns en bra reservation — stöd den!

Fru talman! I detta betänkande har trafikutskottet behandlat de motioner som har en direkt koppling till avsnittet om trafiksäkerhet i budgetpropositionen. Som tidigare sagts har till betänkandet fogats sju reservationer, som jag i korthet skall kommentera. I flera av reservationerna försöker reservanterna slå in redan öppna dörrar. Det gäller t.ex. den första, där det krävs att trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om hastighetsgränserna. Som framgår av betänkandet, prioriterar både trafiksäkerhetsverket och NTF information om hastighetsanpassningen inför sommarsäsongen i år, dels genom NTF:s ”dämpa farten”-kampanj, dels genom TSV:s regionala samordningsverksamhet. Dessutom kommer nya former av hastighetsövervakning att prövas från polisens sida, allt i syfte att åstadkomma en bättre hastighetsanpassning. I en reservation vill vpk föra över 15 milj.kr. från NTF:s anslag till den fond som NTF skall kunna använda till vad vpk kallar alternativt trafiksäkerhetsarbete, dvs. till stöd för föreningar som verkar för s.k. alternativt säkerhetsarbete. En stor del av NTF:s verksamhet går redan till frivilligorganisationerna på trafiksäkerhetsområdet, och en stor del av resurserna används redan i nuläget för lokal och regional verksamhet. I en annan reservation vill folkpartiet räkna upp NTF:s anslag från 29,4 till 157 Prot. 1988/89:104 30 milj. Utskottet tycker dock att förslaget i budgetpropositionen är väl När det gäller bidrag till dieseldrivna lastbilar och bussar, som reservation 4 handlar om, finns det möjlighet att få bidrag till såväl nyanskaffning som upprustning av äldre materiel. Villkor för dessa bidrag är bl.a. att förutskickade avgaskrav på tunga fordon uppfylls. Även när det gäller byte av dieselmotorer m.m. på lastbil eller buss, om det görs så att fordonet i alla avseenden uppfyller de skärpta avgaskraven på en ny lastbil eller buss, bör man alltså kunna räkna med bidrag från det aktuella anslaget. I reservation 7 vill reservanterna att riksdagen skall uttala att en viss reningsmetod, det s.k. Lemi-systemet, skall berättiga till bidrag för inmontering av reningsutrustningen. Jag är litet förvånad över den debatt som nu har uppstått här i kammaren om majoritetens formulering i den del som motsvarar reservationen. Vi har ibland livliga debatter i trafikutskottet, men sedan brukar skrivningarna stå fast ända in i kammaren. Tydligen är så inte fallet med den här reservationen. Det kan knappast vara riksdagens uppgift att göra uttalanden om vilka avgasreningssystem som är bäst eller lämpligast. För att användning av en viss metod för avgasrening på äldre bilar skall kunna berättiga till bidrag måste som ett förhandsvillkor gälla att den avgasrenande effekten är tillräcklig och bestående samt att den har bevisats på ett tillfredsställande sätt. Rune Thorén har tidigare i debatten citerat delar ur skrivningen på det området. Majoriteten anser att det är viktigt att naturvårdsverket, som har fått i uppdrag att utarbeta föreskrifter för godkännande av installationer av sådan utrustning som kan monteras på äldre bilar, får fullfölja det arbetet. Utskottet utgår ifrån att även den metod som motionärerna i detta fall förespråkar prövas i det sammanhanget.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
Fru talman! Vi tycker från folkpartiets sida att Sten-Ove Sundströms försvar för regeringens linje när det gäller informationskampanj om hastighetsgränserna är minst sagt tunt. Det är visserligen riktigt att myndigheterna har fått i uppdrag att prioritera informationen inför sommaren, men faktum är att vad vi talar om är att trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket skall få i uppdrag att genomföra en särskild informationskampanj. Därmed skulle båda de intressen tillgodoses som det handlar om när det gäller att sänka hastigheterna, nämligen såväl det angelägna i att minska olycksfallsriskerna som omsorgen om miljön. Att prioritera informationen är inte riktigt samma sak, för här gäller det faktiskt att ta krafttag på informationsområdet. Med en hotande olycksutveckling, med den enorma trafikökning som har skett, med vägar som inte har beskaffenhet för detta, med en tilltagande nonchalans hos trafikanterna — Prot. 1988/89:104 och när hastighetsöverträdelserna ökar alltmer, då räcker det inte med någon 26 april 1989 prioritering inom myndigheternas ramar, utan då måste det till ett uppdrag ZIG Gt att genomföra en särskild kampanj. Trafiksäkerhet Jag erinrar om det radioprogram som jag refererade till inledningsvis, där enligt programledaren påfallande många lyssnare påstod att de inte alls tyckte att hålla hastighetsbegränsningarna eller sänka fartgränserna ens temporärt över sommaren var några särskilt verkningsfulla åtgärder. Hur skall man kunna få förståelse för dessa åtgärder? Hur skall man kunna få till stånd en bättre ordning på vägarna, om inte en sådan här åtgärd som trafiksäkerhetsverket planerar för sommaren också följs upp med en särskild informationskampanj? Detta återstår för Sten-Ove Sundström att svara på. När det sedan gäller njuggheten mot det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet kan jag bara ytterligare understryka hur viktigt det är för NTF att få sådana resurser att man kan kanalisera dem vidare ut genom sina medlemsorganisationer och därmed driva trafiksäkerhetsarbetet hos många olika organisationer. I NTF:s medlemsskara finns både fackföreningar och intresseföreningar av olika slag och även företag. Engagemanget och intresset hos människorna i dessa medlemsorganisationer bör få en uppmuntran och sättas i centrum, för att vi på så sätt också skall kunna driva trafiksäkerhetsarbetet effektivt framåt. Detta, Sten-Ove Sundström, är någonting för utskottsmajoriteten och för regeringen att tänka på.

Fru talman! Även om timman är sen, är det här en så viktig fråga att jag inte tror att vi kan lämna den än bara med hänvisning till klockan. Jag önskar att Sten-Ove Sundström litet mer än han gjorde — nu gick han bara direkt på resp. reservation — hade litet grand kommenterat också vad vi sade i våra inlägg. Det är två saker som jag gärna vill höra Sten-Ove Sundström säga något om. Han hänvisar till vad som står i majoritetsskrivningens text apropå motionen om Lemisystemet m.m. och den reservation som bygger på den motionen, nämligen att majoriteten ändå har gått ett stycke på väg. Jag tycker fortfarande inte att det räcker. Jag undrar om Sten-Ove Sundström inte har märkt att naturvårdsverket i de här frågorna agerar alltför trögt, trots att det har att tillvarata miljövårdens intressen och stå för miljöförbättringar i samhället. Jag har ännu inte givit upp hoppet om att det skall gå att komma litet längre än vad inläggen från talarstolen hittills har visat. Det försiggår två parallella debatter, och det handlar om just detta. Den andra fråga som jag skulle vilja ha kommenterad gäller den otroliga ökningen av biltrafiken på våra vägar, både av tunga transporter och av privatbilismen. Vi har siffror på det, och vi har även tillgång till olyckstalen. De har rakat i höjden på ett katastrofalt sätt — mycket mer än vad någon trodde eller befarande 1982, när nya riktlinjer och målsättningar antogs här i riksdagen. Tycker inte Sten-Ove Sundström att det är dags att börja diskutera också om vi inte skall sätta gränser för bilismens tillväxt och för 159 bilismen?
Fru talman! Slå in öppna dörrar, heter det! Visst är vi överens om mycket — iord. Men när det handlar om att fatta de konkreta och litet svårare besluten, att skaka fram pengar, att verkligen släppa fram annan teknik, trots att det finns en del byråkratiska underfundigheter som sätter stopp för det — då kommer vi inte längre. Det är uppenbart — det framhöll också Castberger vältaligt — att man måste ha en rejäl informationskampanj, om man skall få folk att köra långsammare, även om det bästa naturligtvis vore om man också sänkte hastigheterna permanent. Det vore ju bra om man kunde fortsätta med sommarens temporära sänkning av hastigheterna åtminstone 10-20 år framåt. Det skulle rädda många liv, det skulle rädda många från sjukhusvistelser, och det skulle rädda många från att leva resten av livet i rullstol! Det vore att ta krafttag för de här sakerna. Så till den här reningsmetoden. Sundström försöker göra ett nummer av att det skulle handla om bara ett visst fabrikat eller en alldeles speciell reningsmetod. Vad det handlar om är en allmän metod, som innebär att man går in på förgasarsidan och renar på det sättet. Det är någonting som naturvårdsverket i dag i praktiken inte tillåter, trots att man allmänt säger att man är positiv till alla typer av teknik. Man ställer kravet att varje enskild bil skall testas separat för 6 000 kr.! Det säger sig självt att det inte går. Man måste gå med på en normal typtestning av det här. Det är sådana byråkratiska hinder som man lagt i vägen. Det är litet svårt att komma underfund med varför man konstrar på det sättet. Därför är det viktigt att vi klart markerar att det här skall vara teknikneutralt — alla tekniker som kan minska utsläppen skall tillämpas. Fördelen med att gå in på förgasarsidan och med vatten kyla ned förbränningstemperaturen och på så sätt minska kväveoxidbildningen och dessutom ha med litet smörjolja och litet peroxid som underlättar förbränningen är att det går åt mindre bensin. Reningen fungerar dessutom omgående när man startar bilen — det är perfekt i tätortstrafik — vilket däremot inte katalysatorn gör; som ni vet tar det en stund för den att värmas upp. Den här metoden är billig, och den går att använda även på bilar som kör med blyad bensin. Varför kan man inte gå med på det? Det är tråkigt. Jag kan bara beklaga socialdemokraterna inte går med på detta. Det vore intressant att få en litet mer utförlig förklaring från Sundström om hur man ser på den snabbt ökande bilismen och det ökade antal trafikolyckor som den för med sig. Tänker man i fortsättningen acceptera det och bara lägga på litet kosmetika ibland? Skall man acceptera att 800 människor om året dödas?

Fru talman! Låt mig först uttrycka min glädje över att den debatt som har ägt rum på andra sidan kammaren nu tycks ta slut, så att vi kan få litet lugn i kammaren från det hållet. När det gäller Anders Castbergers önskan om en särskild kampanj — det önskemålet har också framförts i reservationerna från Anders Castberger och hans parti — skall vi komma ihåg att det görs en sådan kampanj, med de myndigheter och de organisationer inblandade som vanligtvis sköter det här. — Prot. 1988/89:104 De har också ökat sina insatser och får i år kanske något bättre hjälp än 26 april 1989 tidigare av polisen, som fått nya hjälpmedel för hastighetsövervakningen. Allt talar alltså för att det är de myndigheter som har de bästa erfarenheterna på det här området som också har möjlighet att se till att de kampanjer som planeras verkligen får effekt. Det är alltså inte fråga om någon njugghet i trafiksäkerhetsarbetet, som Anders Castberger försöker påstå, utan det är fråga om att samordna insatserna och göra dem verkligt effektiva. Viola Claesson gjorde i sitt inledningsanförande ett par frontalangrepp på trafiksäkerhetsverket och i synnerhet dess generaldirektör. Hon avslutade sitt nästa inlägg med att tala om hur trögt naturvårdsverket agerar och hur litet det gör. Jag tror säkert att de här personerna och verken kan svara för sig själva i mångt och mycket, men jag vill ändå kommentera detta. Jagtror att Viola Claessons kardinalfel är att hon ständigt utmålar bilismen som det stora eländet här i landet och som skyldig till det mesta eländet på miljösidan här i landet. Vi skall komma ihåg att om inte privatbilismen hade den omfattning den har i de glesare delarna av vårt land — större delen av vårt land är ju ganska glest befolkat — skulle inte glesbygdens människor ha en chans att bo kvar på sina orter och utvecklas. Man bör ha litet balans i debatten. Det är naturligtvis frestande att ta upp en generell trafikpolitisk debatt — jag skall inte göra det eftersom det så småningom kommer en sådan debatt; jag ville nu bara påminna Viola Claesson om detta faktum. Sedan säger Roy Ottosson att naturvårdsverkets prövning och föreskrifter bara är några byråkratiska underfundigheter. Vidare påstod han att jag hade gjort ett nummer av något visst fabrikat. Det är inte på det sättet. Först och främst måste vi här i huset på något sätt se till att de beslut vi fattar blir riktiga. Skall man få ett bidrag måste någon på något sätt kunna garantera — oavsett om metoden heter Lemi eller någonting annat — för det första att metoden har en tillräcklig avgasrenande effekt och för det andra att effekten är bestående. Vidare måste man kunna garantera att metoden inte förstör motorerna och mycket annat. Därför är det viktigt att en myndighet får se över detta och utfärda föreskrifter. I det här fallet är det naturvårdsverket som skall göra det. Det är viktigt att man får en garanti för de här sakerna. Ibland kan det här ta litet tid, men det är viktigt att få det ordentligt gjort. Låt oss inte åstadkomma ett verk som tillkommit av tillfällighet, beslutat av politiker, där man ibland kan ifrågasätta om de verkligen har den tekniska kunskapen att fatta sådana beslut. Låt oss inte snickra till några provisorier här i kammaren! Låt oss förlita oss på att naturvårdsverket, som har fått uppdraget att utarbeta föreskrifter, också gör det på ett riktigt sätt!

Fru talman! Jag noterar med beklagande att Sundström står här som en njugghetens bastion och talar om att polisen har fått mer och ny utrustning. Det är ju faktiskt inte enbart det det handlar om! Det är gott och väl att polisen får mer utrustning. Bättre vore om socialdemokraterna också såg till att förbättra och utöka trafiksäkerheten med de 100 poliser som man en gång tog bort. Men socialdemokraterna kommer inte heller fram till detta. 161 Det handlar här om att genom information skapa förståelse hos allmänheten och trafikanterna för polisens användande av den utrustning med vilken man skall kunna kontrollera att människor under sommarsäsongen håller de gällande hastighetsgränserna eller de föreslagna sänkta hastighetsgränserna. Människor har i dag en ringa förståelse för detta. När sedan Sten-Ove Sundström säger att polisen minsann har tekniska resurser för att ordna en kontroll, har man ju målsättningen att sätta dit folk. Så kan det naturligtvis inte vara. Målet måste vara att få människor att framföra sina fordon på vägen i sådan ordning att det inte uppstår olyckor och att inte någon blir föremål för polisens ingripanden eller bötesförelägganden. Sten-Ove Sundström kan fortfarande inte på ett nöjaktigt sätt förklara varför det skulle vara så omöjligt för regeringen att till trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket ge ett uppdrag att genomföra en kampanj som ökar människors förståelse så att de följer trafikreglerna. Tänk på att vi om bara några dagar har en helg framför oss, Valborgsmässohelgen och första maj-firandet som särskilt socialdemokraterna värnar om. Strax därpå, också i kommande vecka, har vi ytterligare en helg. Den ligger så att många människor kommer att ta ledigt, och trafiken på våra vägar kommer att öka mycket kraftigt. Inom kort kommer vi dessutom att stå inför såväl pingst och midsommarhelgen som semestertiden. Dessutom har antalet gatuarbeten ökat med minst 6-7 20 på våra vägar. Allt detta sammantaget raöter Sten-Ove Sundström och regeringen med argumentet att polisen har fått ny utrustning och att man när det gäller informationen skall prioritera inom de olika verkens budgetramar. Det behövs bättre tag från regeringens sida för att se till att utvecklingen när det gäller landsvägsolyckor bryts och att miljön skonas inför den trafikanstormning som vi alla, även regeringen, kan förutse.

Fru talman! Trafikanstormning var ett ganska bra uttryck för det som det här handlar om. Men när jag tänker efter låter det nästan som om det vore något slags naturkatastrof, men så är det inte. Det vore ingen mening med att vi stod här och debatterade, framställde förslag och motionerade om det vore på det sättet. Vi kan genom vissa politiska beslut styra utvecklingen när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Sten-Ove Sundströms demagogiska knep biter inte på mig. Jag vet inte om de är avsedda att så småningom användas för vidarebefordran till protokollet eller vilken annan avsikt som finns bakom. Han polemiserar emot någonting som jag aldrig har sagt. Jag skall vända på steken så att jag blir litet mer lättfattlig och gör det litet mer besvärligt att komma med finter och knep. Vilket skäl tror Sten-Ove Sundström att det finns till att vi har den utveckling vi har när det gäller olyckorna och en förskräcklig statistik över antalet drabbade i trafiken? Vad är orsaken till detta? Är det en naturkatastrof, eller vad kan det vara fråga om? Jag menar för min del att de tunga transporterna, som har ökat med 50 20 på 15 år, och privatbilismens fortsatta ökning har den allra största skulden för alla olycksfall, alla dödade och skadade i trafiken. Sten-Ove Sundström går från den frågan till att tala om att glesbygden behöver bilar. Jag tror inte att man på det sättet skall underskatta människors fattningsförmåga. Vi talar inte om huruvida de boende i glesbygd har behov av bil eller ej, Prot. 1988/89:104 eftersom detta är obestridligt och kanske kommer att vara så under 26 april 1989 överskådlig framtid. Det jag talar om är de olycksdrabbade vägarna, exempelvis E 6-an som tidigare nämnts här i kväll. Om vi minskade trafiken på dessa vägar, skulle också antalet olyckor minska. Det går inte att asfaltera bort vare sig olycksstatistiken eller någonting annat. Motorvägsutbyggnad alstrar ännu mer trafik. Jag ber därför än en gång Sten-Ove Sundström: Ta ställning i den här enkla frågan, eller tala åtminstone om orsaken till alla de olyckor som inträffar på vägarna.
Fru talman! Jag blir litet förvånad när Sten-Ove Sundström säger att han är glad över att debatten kommit litet vid sidan av här i kammaren. Jag tycker tvärtom att debatten är ett hälsotecken. Vi håller inte på med att gå vid sidan av det vi kommit överens om i utskottet. Jag har i mitt tidigare anförande försökt uttrycka att det i den här kammaren finns en majoritet som tycker att det börjar gå litet sakta med att pröva nya tekniker och se på dem. Naturvårdsverket håller i stället fast vid att det som en gång sagts är det enda som gäller, och man är inte öppen för nya synpunkter. När det gäller Lemisystmet har jag hänvisat till en reservation som två partier står bakom och till ett särskilt yttrande som tre partier stöder. Det vi har försökt göra är inte på något sätt några hemligheter. Vi har försökt att skapa en majoritet för att de synpunkter vi framför i det särskilda yttrandet skall ges regeringen till känna. Juristerna har mer eller mindre övertygat oss om att det är knappt om tid för att införa den tekniken. Men stödet för Lemisystemet finns kvar, och vi har möjlighet att ta särskilda initiativ i utskottet om så skulle behövas. Men detta kanske är onödigt. Jag hoppas att majoriteten använder sin möjlighet att trycka på, så att det verkligen händer någonting på detta område. Man kan inte som Sten-Ove Sundström säga att det tar en sådan lång tid att arbeta med denna fråga. Naturvårdsverket har ändå haft ganska lång tid på sig att arbeta med frågan, och man har inte minst via massmedia kunnat följa en hel del av det som har skett på avgasreningsområdet. Det kan inte vara främmande för Sten-Ove Sundström.

Fru talman! Anledningen till att jag igen begärde ordet är att Sten-Ove Sundström vill ge sken av att trafikökningen är ett glesbygdsproblem. Vi vet ju om att den stora trafikökningen främst sker mellan de större orterna och i storstäderna. Det är också där den stora ökningspotentialen finns. I glesbygden kör vi redan så mycket vi kan. Det vet jag som bor i glesbygd. Det är inte där trafikökningen sker och de nya problemen uppkommer. Detta var inte något bra argument. Det var ett felaktigt argument. Vi kan återkomma till detta i trafikdebatten här i kammaren på fredag. Naturvårdsverket är i de flesta sammanhang mycket bra. Vi har ofta anledning att stödja naturvårdsverkets förslag här i kammaren. Men just när det gäller frågan om avgasreningen har det på ett olyckligt sätt hakat upp sig, och därför behövs det ett initiativ från riksdagens sida för att lösa upp knuten. Prot. 1988/89:104 Det handlar om att få teknikneutralitet, gynna en positiv utveckling och få ner avgasmängderna. Det borde vi kunna enas om.
Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av Anders Castbergers inlägg. Jag tycker inte om när en talare lägger ord i min mun. Jag sade inte, Anders Castberger, att polisen har fått tekniska resurser för att klara av problemen. Jag försökte tala om att polisen naturligtvis i mån av tillgängliga resurser deltar i den kampanj som trafiksäkerhetsverket och NTF eventuellt startar. Jag sade att polisen till sin hjälp har fått nya tekniska resurser, jag sade inte att polisen ensam skulle klara av problemen.

Fru talman! Antingen vill Sten-Ove Sundström inte förstå vad den här debatten handlar om, eller också kan han, efter alla dessa omgångar, fortfarande inte förstå. Det är inget fel att polisen får ytterligare tekniska resurser — det är ett bra komplement. Det är inget fel att rikspolisstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket arbeta med de här frågorna. Men vad reservationen handlar om är att dessa verk skall få ett särskilt uppdrag av regeringen att genomföra en angelägen trafiksäkerhetskampanj inför den situation på våra vägar som vi alla, även socialdemokraterna, redan nu kan förutse. Detta borde vara en riktig och rimlig satsning på trafiksäkerheten, och det är faktiskt obegripligt att socialdemokraterna inte kan sträcka sig så pass långt att de kan gå med på att ge verken ett sådant uppdrag.

Herr talman! HIV sprids genom blodkontakt. Det är en anledning till att 6 injektionsnarkomaner i stor utsträckning sprider HIV och är smittade med HIV. Injektionsnarkomaner delar nämligen ofta verktyg, och blod från en narkoman kommer därigenom in i blodomloppet hos en annan. Det är en från smittskyddssynpunkt oerhört viktig uppgift att förhindra denna smittspridning. Den bästa metoden är självfallet att få narkotikamissbrukarna att helt lägga av sitt missbruk. Det är bra både från smittskyddssynpunkt och från allmän narkotikapolitisk synpunkt. Ingen bestrider att detta är den bästa metoden att komma bort från denna smittspridning. Men frågan återstår hur vi skall hantera de narkomaner som trots en offensiv narkotikapolitik inte kan förmås att upphöra med sitt missbruk. Skall vi låtsas som om de inte fanns? Det är en möjlighet. Eller skall vi försöka se till att de åtminstone, i det elände de befinner sig i, inte drabbas av ytterligare elände, nämligen att bli smittade med HIV? Den senare uppfattningen delas av en massiv internationell expertopinion och också av flertalet av världens regeringar. Det är just mot den bakgrunden man internationellt är överens om att det är viktigt att de narkomaner som inte kan förmås upphöra med sitt missbruk åtminstone inte använder förorenade verktyg. Narkomaner bör inte förmenas tillgång till rena verktyg. Det är en uppfattning Världshälsoorganisationen, WHO, har skrivit under på, och det är en ståndpunkt man rekommenderar världens regeringar att iaktta i kampen mot HIV. Man gör det också med gott gensvar. Det är den politik som bedrivs i nästan alla länder i världen. Men inte i Sverige. I Sverige har man hållit fast vid att försöka se till att narkomaner inte har tillgång till rena verktyg. Man har visserligen haft ett försök i Lund i flera år, där man under kontrollerade former låter missbrukare byta ut sina förorenade verktyg mot rena. Men riksdagen har intagit en mycket snäv hållning till detta experiment och i flera år sagt att man vill se en utvärdering av experimentet innan man är beredd att ta ställning till dess framtid och framtiden för denna metod. Nåväl, nu har man fått denna utvärdering, och inte bara en utan man har fått en rad olika vetenskapliga utvärderingar. Alla har det gemensamt att det i dem sägs att några negativa verkningar av försöket i Lund inte har kunnat konstateras, medan däremot en rad positiva effekter har kunnat noterats. Det framhålls visserligen i dessa rapporter att man inte med hundraprocentig säkerhet kan klarlägga orsakssambandet mellan detta program och den låga, för att inte säga obefintliga, smittspridningen av HIV bland narkomaner i Malmöoch Lundområdet. Det anläggs i rapporterna en rad reservationer av vetenskapsteoretisk natur där det sägs att det självfallet är svårt att veta exakt vilket samband som råder mellan denna verksamhet och smittspridningen i samhället. Men huvudtendensen i utvärderingarna är fullkomligt klar. Alla de vetenskapsmän som från olika perspektiv har granskat verksamheten är positiva. Och det är på denna bas som socialstyrelsen har rekommenderat en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet. Regeringen har olyckligtvis försett detta förslag med en rad restriktioner som är så allvarliga att de mycket väl kan lägga krokben för en fortsatt och utvidgad verksamhet. Och utskottet har olyckligtvis fortsatt på denna restriktiva linje och tillagt ytterligare restriktioner med påföljd att det förslag som nu har utskottsmajoritetens stöd sannolikt kan leda till att det för det första inte blir fler försök i Sverige. För det andra har det framförts krav på Prot. 1988/89:105 verksamheten i Lund och Malmö som innebär att även den är i fara om Utskottsmajoriteten befinner sig på kollisionskurs inte bara med en enhällig internationell expertopinion utan också med en enhällig expertopinion bland läkare i Sverige. Läkarförbundet, Läkaresällskapet, statens medicinsk-etiska råd, Svensk psykiatrisk förening och Läkare mot aids har alla uttalat sig för att denna verksamhet är bra och bör uppmuntras. Klientorganisationer som Alro, RFHL, Verdandi och andra har gjort samma ställningstagande. Men majoriteten i utskottet biter sig fast i sin restriktiva hållning. Det här tycker jag är tragiskt av flera skäl. Det är tragiskt därför att det kommer att försvåra smittskyddet hos en grupp som är mycket illa utsatt och som dessutom kan bidra till ökad smittspridning i den icke missbrukande befolkningen. Man skall självfallet inte överdriva värdet av detta instrument jämfört med många andra instrument. Detta är bara ett av de många medel som finns för att bekämpa spridningen av HIV. Men vi skall använda alla de goda medel som finns till förfogande för att bekämpa spridningen av den här dödliga sjukdomen. Det är därför djupt olyckligt att utskottsmajoriteten genom sina snäva ställningstaganden lägger krokben både för verksamheten i Lund och Malmö och för en fortsatt verksamhet av detta slag i andra delar av landet. Utskottsmajoritetens ställningstaganden är dessutom ytterst diskutabla ur en mer konstitutionell synvinkel. I Sverige är det, vilket majoriteten accepterar, inte riksdag och regering som har att besluta om vad det är som står i samklang med vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Det skall läkarna göra. Högsta instans där denna fråga prövas är hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Det står i grundlagen att inget organ, inte heller riksdagen, får lägga sig i hur en myndighet, som i detta fall ansvarsnämnden, beslutar i enskilda ärenden. Något beslut om huruvida utdelning av sprutor till narkomaner i smittskyddssyfte är förenligt eller oförenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet finns inte; det har aldrig fattats. Man kan därför inte uttala sig med säkerhet om detta är förbjudet enligt svensk rätt. Ändå gör utskottet en hel del uttalanden som innebär ett slags försök att bakvägen fastlägga ett förbud som inte existerar i svensk lag. Man är väldigt nära att bryta mot den paragraf i grundlagen som jag talade om, 11 kap. 7§ regeringsformen. Herr talman! Jag vill slutligen säga något om metadonbehandling. Den är ett annat instrument för att bistå sådana narkomaner som trots stora ansträngningar inte har lyckats bli kvitt sitt missbruk. Metadonbehandling gesi Sverige bara efter strikt prövning och ges under strikt läkarkontroll. Om detta är vi helt överens. Det finns emellertid två svåra missförhållanden när det gäller metadonbehandling. Det första är att köerna med människor som bedöms lämpliga för metadonbehandling men som inte kan få den är lång. I den kön dör människor. Dessa köer måste elimineras. Det andra missförhållandet är att riksdagen har beslutat att sätta ett tak i fråga om denna behandling. Riksdagen accepterar att 300 narkomaner ges metadon. Det är en fullkomligt ologisk och unik regel inom svensk sjukvård. På inget annat område ransoneras sjukvården på det sätt som görs i fråga om metadonbe handling. Folkpartiet har, ända sedan detta tak sattes, krävt att det skall avskaffas. Det finns nämligen inget som säger att den som har lyckats komma något tidigare i kön har större behov av behandling än den som kommer något senare. Nu säger utskottsmajoriteten att taket inte är det huvudsakliga hindret. Nej, men det räcker väl med att det utgör ett hinder över huvud taget. I dag har man ännu inte slagit i detta tak, därför har det ännu inte fått några negativa effekter, men inom kort, och särskilt om köerna elimineras, kommer taket att ha en hindrande effekt. Då kan det tak som riksdagen har fastlagt ha en dödande inverkan på människor som befinner sig i kö för behandling och som enligt de kriterier som har accepterats bedöms lämpliga för behandling. Det är alltså tragiskt att majoriteten även på denna punkt står fast vid sin bedömning att det behövs ett tak när det gäller metadonbehandling. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Narkotikamissbruket är utan tvivel ett av vår tids största problem. Narkotika är ett dödligt gift, och dess användning har dessutom förorsakat det svenska samhället en dyster brottsutveckling. Denna insikt har givit bl.a. denna riksdag anledning att fatta ett beslut om kriminalisering av narkotikakonsumtion. Det ter sig därför, herr talman, verklighetsfrämmande att samma riksdag skulle medge att man nu tillhandahåller verktygen åt missbrukarna, vilket skulle underlätta ett fortsatt missbruk och fortsatta brottsliga handlingar. En annan följd blir att många missbrukare drar på sig obotliga sjukdomar, eller t.o.m. avlider innan en eventuell vårdmotivation inställer sig. Narkotikamissbrukarna i vårt land har redan, långt före HIV-epidemins ankomst, haft en dödlighet som varit upp till tio gånger högre än vanligt. Faktum är att det i dag är fler som dör av överdoser av heroin än av HIV och aids. Daniel Tarschys talade om den enhälliga läkaropinionen, men det är inte korrekt. Jag vill påpeka att flera narkomanvårdsläkare protesterar mot en liberal förskrivning av sprutor till narkomaner. Jag skall ge ett bland flera exempel på detta. I tidskriften Accent underkänner bl.a. överläkaren Stefan Borg vid S:t Görans sjukhus här i Stockholm det förslag som socialstyrelsen har lagt fram. Han framhåller: ”Det finns inga som helst bevis på att sprututdelningen skulle ge någon preventiv, förebyggande effekt på narkomanerna. Vad man däremot vet är att det försvinner sprutor. Det tycker vi är mycket allvarligt.” Socialstyrelsens förslag står i klar strid med riksdagens restriktiva hållning att eliminera alla led i narkotikahanteringen, ett förhållningssätt som för Övrigt överensstämmer med ansträngningarna att begränsa HIV-smittan. En verksamhet med utdelning av rena sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare kan således inte godtas utifrån dagens kunskaper och erfarenheter. Uppfattningen att utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare skulle leda till minskad smittspridning och i ett längre perspektiv minskat narkotikamissbruk bygger på en felaktig — och fördomsfull — bedömning av narkotikamissbrukarens roll för spridning av HIV-smitta i Prot. 1988/89:105 samhället och på en felaktig analys av narkotikamissbrukarens livsföring. I motionerna S012 och 15 tar vi motionärer bestämt avstånd från tanken på att en fri utdelning eller fritt utbyte av sprutor och kanyler till missbrukare skall tillåtas förekomma. Vi har långt kvar innan vi i vårt land har fått drogmissbruket under kontroll. Unga människor nyrekryteras ständigt till detta missbruk. Förbundsordföranden i Riksförbundet Narkotikafritt samhälle, RNS, Ove Rosengren påpekar med all rätt: ”Den grundläggande restriktiviteten i kampen mot narkotikan som professor Nils Bejerot så envetet hävdar är en förutsättning för att narkotikamotståndet skall ha en rimlig chans att lyckas. Narkotikapolitiken måste bli restriktiv och konsekvent och bäras upp av en medveten folkopinion.” Vi motionärer är av samma uppfattning. Vi anser dessutom att socialstyrelsen saknar vetenskaplig grund för sina slutsatser, dvs. att man kan förhindra smittspridning av HIV genom att bygga ut sprututbytesprogrammen. Socialstyrelsen sänder med sitt förslag ut felaktiga signaler, tvärtemot RNS-budskapet, vilka står i klar strid med samhällets ansträngningar att slå sönder alla led i narkotikahanteringen. Dessutom kommer programmen att ytterligare splittra och ta i anspråk redan begränsade ekonomiska och personella resurser. Kriminalisering av själva narkotikamissbruket, kraftigt ökat sociallagstvång mot narkotikamissbrukare, kombinerat med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare, är ett budskap som inte går att förstå. En verksamhet med utdelning av sprutor med övriga nämnda tvångsåtgärder motverkar den enskilde individens möjligheter att seriöst överväga eget ansvar för den personliga livsföringen. Personligt ansvarstagande är det enda verkligt effektiva medlet mot ökad smittspridning. Denna åsikt omfattas av samhällets myndigheter, den propageras för allmänheten och bör självfallet gälla även missbrukare. Utdelning av sprutor och kanyler ökar risken för ytterligare stigmatisering av en redan utslagen grupp. Det är en risk som inte bör tas för en åtgärd med så osäkert smittskyddsvärde. Socialstyrelsens motiv för fortsatt försöksverksamhet är inte övertygande. Förslaget får knappt ett halvhjärtat stöd från regeringen. I regeringens skrivelse till riksdagen finns många reservationer. De etiska motiven för en avvisande hållning överväger. Regeringens markeringar i propositionen innebär i praktiken att man underkänner socialstyrelsens beslutsunderlag. Därför, herr talman, är det hedervärt av utskottsmajoriteten att skärpa tonen ytterligare. Utskottsmajoriteten vill begränsa verksamheten till högst tre platser, och man säger nej till att verksamheten får bedrivas här i Stockholm. Det är bra, men logiskt sett borde utskottsmajoriteten ha kunnat komma fram till den slutsats som vi redovisar i reservationen nr 1. Vi är emellertid helt eniga om uppfattningen att Stockholmsregionen inte kan komma i fråga för någon försöksverksamhet. Här finns en organiserad och utbyggd narkomanvård just för att påverka narkotikamissbrukare att förändra sin livsföring och att skydda sig för HIV-smitta. Stockholms socialförvaltning har följaktligen uttalat ett klart nej till socialstyrelsens förslag. Istället för att använda HIV-epidemin som förevändning för att kapitulera — Prot. 1988/89:105 inför narkotikaepidemin, och därmed förvärra läget på båda fronterna, 27 april 1989 måste man trappa upp kampen vad gäller både bekämpandet av virussmitta och av drogmissbruk. Resoluta ingripanden mot missbruket måste till för att få stopp på en av de viktigaste spridningsvägarna för HIV. En klar normbildning mot båda företeelserna är absolut nödvändig för att ansträngningarna skall bli framgångsrika! Vi reservanter anser därför att försöksverksamheten snarast skall avbrytas. I stället skall åtgärderna mot såväl narkotikamissbruket som HIV/aids förstärkas. Förslag med den innebörden har vi redovisat, dels i motionen S0207 om alkoholoch narkotikapolitiken, dels i motionen §So528 om åtgärder mot HIV/aids. Som framgår av det betänkande som vi nu behandlar har den sistnämnda motionen tagits upp i detta sammanhang, och vi har reserverat oss till förmån för de åtgärdskrav som vi ännu inte har fått gehör för. Vi anser således — i likhet med utskottsmajoriteten — att kampen mot aids måste föras med samma kraft och envishet som kampen mot narkotikamissbruket och att samhället inte vare sig i ord eller i handling får agera så att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som jag har undertecknat i socialutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Sten Svensson åberopade Nils Bejerot. Får jag erinra om att han är en av de många läkare som stödde tanken på en noga kontrollerad utdelning av rena sprutor. Moderaterna talar i många sammanhang om behovet av att harmonisera svensk politik med den europeiska politiken. Men på detta område vill man nu dra en järnridå mellan Sverige och det upplysta Europa. Ty överallt i Europa möter vi helt andra ståndpunkter och helt andra tankar än de Sten Svensson här har gjort sig till tolk för. Jag hade i förrgår tillfälle att samtala med ordföranden i engelska underhusets narkotikakommitté, en partibroder till Sten Svensson. Han berättade att det här med rena sprutor var ett problem också i England. Problemet bestod i att det var svårt att övertyga apotekarna om att de borde saluföra sprutor. Apotekarna tyckte nämligen inte om de klienter som efterfrågade varan. Den engelska bedömningen, okontroversiell i England och delad av båda partierna, är alltså den att det är viktigt att se till att förorenade sprutor verkligen inte används och att rena finns att tillgå för dem som är narkomaner och som trots stora ansträngningar fortsätter att vara det. Jag tror inte, Sten Svensson, att man kan beskylla de engelska konservativa, andra partier i England eller andra partier på kontintenten för att vara spaka och veka vad gäller narkotikapolitik. De är minst lika bestämda när det gäller att bekämpa narkotikan som vi här i Sverige. Men man förstår att den politiken måste kombineras mera aktiv smittskyddspolitik, att man inte kan ge upp hoppet om dem som är narkotikamissbrukare och att man inte kan 11 Prot. 1988/89:105 sänka garden vad gäller smittskyddet för den gruppen. Det är ingen motsättning mellan att bekämpa narkotika hårt och offensivt och att värna om hälsan både för narkomaner och för den övriga befolkningen. Att stoppa HIV kräver att man inte är så enkelspårig att man utesluter ett effektivt smittskydd.
Herr talman! Sakförhållandet är det att denna riksdag -- jag utgår från att Daniel Tarschys också deltog i beslutet -- har fattat beslut om kriminalisering av narkotikakonsumtion. Därför är det, som jag påpekade i mitt huvudanförande, orimligt att tillhandahålla de verktyg som behövs för fortsatt missbruk och brottsliga handlingar. Hade Daniel Tarschys pläderat för att kriminaliseringsbeslutet skulle rivas upp, skulle jag möjligen kunna förstå logiken i hans resonemang. Sedan vill jag påpeka för Daniel Tarschys att man, när man på detta sätt lämnar ut sprutor, dvs. verktygen för fortsatt missbruk, samtidigt överlåter på narkomanen att själv skaffa sig det preparat som skall användas. Det innebär att narkotikalangarna och de intressen som finns bakom dessa får fortsätta med sin hantering. Marknaden kan alltså lättare breda ut sig. Att tillåta detta är att sända ut en felaktig signal, mot bakgrund av den hållning som riksdagen haruttalat sig för. Många har också framfört sina synpunkter till utskottet och vädjat till oss. Man vill att vi skall avvisa förslaget. Det gäller t.ex. Föräldraföreningen Mot Narkotika och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Vi har också lyssnat till företrädare för narkomanvården i Malmö och Göteborg. Vi har lyssnat till företrädare för Stockholms socialförvaltning, Stiftelsen Vallmotorp, Hassela och Maria ungdomspoliklinik. Vi har även fått signaler från olika läkare, som anser att det är orealistiskt att räkna med att det här kommer att fungera på det sätt som man tänkt sig. Man är också väldigt rädd för att sprutor skall försvinna. Sprutorna är ju rena bara i det ögonblick de första gången används.
Herr talman! De invändningar som Sten Svensson framför här har naturligtvis väldigt noga penetrerats. Om man gör sig besväret att studera de vetenskapliga utvärderingar som har gjorts, finner man att dessa tas upp till noggrann behandling i framlagda rapporter. Författarna ställer frågan: Finns det negativa skadeverkningar? Har man sett några tecken på att det här stimulerar narkotikabruket? Svaret från experter på både medicin och socialvård är nej. Några sådana effekter har inte noterats. Man ställer också frågan: Finns det en risk för att det här gör samhällets budskap otydligt vad gäller narkotikabruket? Får man härmed en känsla av att narkotikabruk tillåts genom den här typen av humanitära insatser? Svaret på den frågan är också nej. Alla experter som granskat programmet har varit eniga om att narkomanerna är fullkomligt klara över samhällets inställning till narkotikan. Men Sten Svensson säger: Ja, men här finns det dubbla budskap. Man säger ju olika saker. Ja, det dubbla budskapet skulle kunna vara följande: Man kan hata narkotika utan att hata narkomaner. Man kan bekämpa narkotikamissbruket samtidigt som man försöker rädda livet på de människor som är narkotikamissbrukare.
Herr talman! Jag har självfallet respekt för de ansträngningar som görs, och jag är övertygad om att förslagsställarna går till verket med goda avsikter. Men jag hoppas att man har samma respekt för oss som har dragit helt andra slutsatser. Jag har tagit starkt intryck av de synpunkter som de narkomanvårdsläkare som dagligen sysslar med dessa frågor har framfört till oss. Man varnar mycket bestämt för att en legalisering av en mera omfattande utdelning av sprutor lätt kan leda till ett grövre missbruk. Man underlättar ju injiceringen. Vidare varnar man för att de goda resultaten av de metoder som har utvecklats såväl i Göteborg som i Stockholm kan spolieras genom de attitydförändringar som följer på de signaler som skickas ut. Dessutom är man rädd för att det skall bli en ökad smittspridning genom att missbruket tillåts öka i detta sammanhang. Jag vill ännu en gång, herr talman, fråga Daniel Tarschys hur han vill kommentera just det förhållandet att samhället skall tillhandahålla sprutor men inte det som skall finnas i de sprutor som narkomanerna skall använda. Innehållet skall narkomanerna alltså skaffa sig på ett annat sätt. Jag har inte märkt någon reaktion från Daniel Tarschys sida på detta. Men det här är en fundamental fråga i sammanhanget.

Herr talman! Vid det här laget är debatterna om HIV/aids ett återkommande inslag här i riksdagen. Men det är inte särskilt länge sedan vi första gången stod här och diskuterade denna fråga. Vi befann oss då i en ny och oväntad situation. Jag vågar påstå att osäkerheten var stor hos oss alla. Vi undrade ju vilken utveckling vi skulle gå till mötes och vilka insatser som skulle komma att krävas av oss. Det fanns olika teorier om vitt skilda utvecklingsvägar. Centern har hela tiden ansett det vara en styrka att vi på det hela taget varit mycket eniga om handlingslinjerna. Vi har kunnat utveckla en svensk modell för kampen mot HIV/aids som — vågar jag påstå — vid en internationell jämförelse visat sig vara tämligen framgångsrik. När jag säger det betyder det inte att jag anser att vi har någon som helst anledning att slå oss till ro, tvärtom. Jag vill emellertid understryka att jag tror på vår svenska modell, Daniel Tarschys, och på att vi kan fortsätta att utveckla denna utan att alltför mycket behöva snegla på andra länder, som vi ju ändå aldrig kan jämföra oss med i alla avseenden och som i nästan samtliga fall har en mer negativ utveckling än vad vi har här i Sverige. Vad är det då som vi med viss försiktighet kan framhålla som positiva tecken? Ja, under 1988 har antalet nydiagnostiserade HIV-positiva sjunkit jämfört med siffrorna tidigare år. Men det är naturligtvis alldeles för tidigt att säga om det är en tillfällighet. Naturligtvis hoppas vi dock att den här trenden skall bestå. Vi vågar nog också påstå att vi i Sverige har ett bättre grepp om situationen än man har i de flesta andra länder. Till det bidrar förstås den testverksamhet som vi har i Sverige och som har varit mer omfattande än sådan verksamhet varit i något annat land. Bortsett från den testning som görs på alla blodgivare räknar man nu med att nära 1 miljon test har utförts. Hur många personer som testats vet man inte, eftersom många har testats flera gånger. Man uppskattar dock att 20-25 96 av dem som är i de sexuellt mest aktiva åldrarna har blivit testade. Mycket tyder nu på att det börjar bli mindre dramatiskt att göra ett HIV-test. Det beror säkert på att man numera mer eller mindre rutinmässigt erbjuder vissa grupper test vid deras kontakter med sjukvården. Vi har också haft en tämligen omfattande informationsverksamhet, både en allmänt utformad och en som har riktats mot vissa målgrupper. I dag är därför kunskaperna om HIV/aids helt säkert tämligen stora hos hela svenska folket, inte minst hos den yngre generationen. Så långt har alltså informationen varit framgångsrik. Däremot har inte denna ökade kunskap hos människor lett till att man i särskilt stor utsträckning har ändrat sitt beteendemönster, dvs. på ett sätt som borde vara naturligt för att minska risken för smittöverföring och risken för att man själv blir smittad. Det måste ändå vara ett av informationsverksamhetens allra främsta syften att få till stånd en förändring av beteendemönstret. Vi kan alltså konstatera att det behövs nya vägar och nya och fördjupade former för att inte minst ungdomarna skall förmås att ändra sina attityder och sitt beteende. Från centern har vi gång på gång framhållit hur viktigt det är att skolans sexoch samlevnadsundervisning får de resurser som krävs för att den skall fungera på ett tillfredsställande sätt, på alla skolor och på olika stadier. Så här säger utskottet i denna fråga: ”Skolan har en unik möjlighet att nå ungdomarna med information. Utskottet har även i andra sammanhang vid åtskilliga tillfällen framhållit att sexoch samlevnadsundervisningen i skolan måste förbättras. Undervisningen skall vara ett led i en vidare samlevnadsundervisning där begrepp som ansvar och hänsyn inte glöms bort i en hantering som lätt kan tendera att bli för teknisk.” Det är precis det som det handlar om. Det är skolöverstyrelsen också mycket medveten om, och man har vid flera tillfällen påvisat behovet av mer resurser för att kunna genomföra en nödvändig fortbildning av lärarna. De här pengarna bör SÖ få. Det skulle röra sig om en ganska begränsad del av aidsanslaget, men det skulle vara mycket väl använda pengar. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. En annan väg när det gäller att nå fram till människor med information är att använda intresseorganisationerna. All erfarenhet visar att människor lättare anammar ett budskap när det förmedlas av någon i den nära omgivningen, någon som man har gemensamma intressen med och som man lätt kan identifiera sig med. Det förekommer också, och många organisationer får anslag, men det sker enligt centerns uppfattning i alltför liten utsträckning. Jag är ganska övertygad om att en del av det centrala informationsanslaget med fördel skulle kunna avsättas till organisationerna Prot. 1988/89:105 för deras målgruppsanpassade upplysningsverksamhet. 27 april 1989 Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6. Så övergår jag till den för dagen mest aktuella frågan, nämligen utdelning av sprutor till narkotikamissbrukare. Jag har tidigare talat om politisk enighet, och det är något som har gällt också narkotikapolitiken, inte minst under senare år. Vi har varit överens om att konsekvent avvisa all icke-medicinsk hantering av narkotika, inte bara försäljning och innehav utan också själva bruket. Det har varit oss fjärran att ägna oss åt Amsterdam-metoder och liknande, där man betraktar s.k. soft drugs som oskyldiga och som man därför tillåter fri försäljning av. Vi har också i princip varit överens om att inga ansträngningar får sparas när det gäller att bekämpa missbruket genom olika vårdformer och, framför allt, genom en intensiv och konsekvent förebyggande verksamhet. Att mot den bakgrunden dela ut sprutor till narkomaner och således tillhandahålla de verktyg som vi vet skall användas för att genomföra det som riksdagen tidigare har karakteriserat som brott, ter sig naturligtvis helt oacceptabelt. Den uppfattningen har — det vågar jag påstå — en stor majoritet i socialutskottet också haft under hela den tid som frågan under senare år har varit aktuell. Ett tillfälle när den blev aktuell var när vi fick reda på att man i Lund hade inlett ett sprututbytesprogram av mycket blygsam omfattning. Detta sanktionerades av utskottet och riksdagen, därför att vi hoppades att det skulle ge oss värdefull kunskap. Utskottet sade i sitt betänkande 1986/87: ”Utskottet kan inte acceptera att verksamheten i Lund utökas eller att liknande verksamheter inleds på andra håll i strid med strävandena inom narkotikapolitiken.” Vad var det då som hände? Jo, Lundaprojektet utökades snabbt mycket kraftigt och kom att innefatta också Malmö, där inte mindre än 500 patienter per månad blev föremål för verksamheten. När försöksverksamheten var avslutad konstaterades att den inte varit uppbyggd på ett sådant sätt att det var möjligt att göra en vetenskaplig utvärdering. När socialstyrelsen gjorde en enkätundersökning sommaren 1988 framkom det dessutom att det vid inte mindre än 8 av landets 29 infektionskliniker hade förekommit verksamhet med utdelning av sprutor och kanyler. Några kliniker besvarade inte enkäten. När vi från centern efter mycket noggrant övervägande har beslutat oss för att inte motsätta oss en begränsad försöksverksamhet har vi gjort det av följande skäl. Vi anser för det första, liksom regeringen, att en verksamhet inte helt kan avvisas som, om den är vetenskapligt uppbyggd, kan ge kunskap om huruvida sprututbytesprogram är en möjlig väg att gå när det gäller att hindra smittspridning av HIV, där syftet således är att rädda liv. För det andra understryks det kraftigt i det förslag som nu föreligger att en försöksverksamhet är att betrakta som undantag från gällande bestämmelser och inte är en verksamhet som kan bedrivas fritt var som helst i landet. Det är alltså fråga om att samhället skaffar sig en bättre kontroll över utvecklingen än som hittills har varit fallet. För det tredje är en viktig anledning till att det är möjligt att bejaka 15 förslaget, att villkoret för att en verksamhet kommer till stånd är att socialtjänsten skall godkänna densamma och genom sina narkomanvårdsresurser delta i verksamheten. Också polis och åklagare skall höras innan verksamheten startar. Avsikten är att det parallellt med sprututbytesprogrammet skall förekomma en kontinuerlig kontakt med missbrukarna. I centern finner vi att det är självklart att regering och riksdag måste förbehålla sig rätten att ange hur principerna skall se ut för en så prioriterad verksamhet som kampen mot narkotikamissbruket. Vi anser därför att det ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort är väl avvägt. Jag skall bara till slut beröra ytterligare en reservation, och det är reservation nr 8, som gäller upphörande av tvångsisolering. I ett fåtal fall blir det fråga om att tvångsisolera människor som inte är beredda att rätta sig efter de regler som måste följas i samband med HIV-smitta. När smittskyddslagen antogs, bestämdes det också att den smittade när som helst skall kunna få sin sak omprövad. Det kan verka fint och humant på alla sätt, men jag är inte alls säker på att det är det. Om man jämför med annan lagstiftning, finner man att patienten i t.ex. lagen om sluten psykiatrisk vård med några månaders mellanrum kan få sin sak omprövad. Det beror på att det måste finnas rimlig anledning att anta att situationen varaktigt har förändrats. Det sker naturligtvis inte över en natt, inte heller för dessa patienter. Det ligger alltså inte alls i patientens intresse om prövningen kommer att bedrivas på ett slentrianmässigt sätt, vilket lätt kan bli fallet till följd av det här beslutet. Därför yrkar jag bifall till reservation 8. Förutom bifall till våra reservationer yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 7 och 11 i betänkandet. Det gäller rätten till anonymitet vid provtagning och ökade satsningar för skolans sexoch samlevnadsundervisning. I detta anförande vill jag dock koncentrera mig på vad som är huvudfrågan i dagens debatt, nämligen sprutprojektet. Det som Daniel Tarschys sade i sitt inlägg, vilket överensstämmer med det förslag som socialstyrelsen har lagt fram, bygger såvitt jag förstår på två antaganden. Det ena antagandet är det att det finns de som inte kan sluta missbruka narkotika, och det andra är att utdelning av rena sprutor har en positiv inverkan på smittspridningen. Det första antagandet, att det finns vissa personer som inte kan sluta missbruka, är enligt min mening ett mycket svårt antagande. När kan man säga någonting sådant om en person? Hur vet man att det är på det sättet? Vilka personer skall man klassa som kroniska missbrukare och vilka inte? Det blir en mycket svår avvägning och de som skall göra den är människor som arbetar inom narkomanvården. Dessa skall säga till en person: Du får sprutor, eftersom jag ser att du inte kan sluta. Och till en annan skall de säga: Du kan säkert sluta, varför du inte får några sprutor. Det är denna omöjliga arbetssituation som så många har reagerat emot. I mitt tycke är det en cynisk inställning till människor, även om Daniel Tarschys brukar kalla den för human. Det andra antagandet, att utdelning av sprutor gör nytta, är faktiskt en sak som vi inte vet någonting om. Det är därför som vi säger att utdelningen i Prot. 1988/89:105 Malmö och Lund, som vi vet är olika, inte har kunnat utvärderas på ett sådant 27 april 1989 sätt att man med säkerhet kan säga att det har blivit den påstådda effekten. Det finns helt enkelt inte underlag för att dra så vittgående slutsatser som man har velat göra. Det är därför som vi kommer med kritik. Vi säger också: Okej, tänk om det skulle vara så, att en sprututdelning under kontrollerade former — vilket det här inte har varit, och det skall jag återkomma till — skulle ge en positiv effekt. Då vore det naturligtvis bra. Men låt oss då ta reda på detta genom att strama upp det projekt som finns, och eventuellt tillkommande, genom att knyta det till ett nära samarbete med socialtjänsten, genom att sätta in det som ett led i ett behandlingsarbete och genom att helt enkelt ge det sådana former att det blir möjligt att göra en utvärdering. Då kan vi så småningom säga om det verkligen ger någonting eller inte. Det råder stor enighet om att det är sådana brister i det material som hittills har lagts fram att man inte kan uttala sig säkert. Det s.k. utbytesprojektet i Lund och Malmö tycker jag inte att man kan kalla för ett utbytesprojekt. Hälften av sprutorna har inte kommit tillbaka. 10 000 sprutor har delats ut under den tid som det är fråga om. 5 000 har kommit tillbaka. De personer som har kommit tillbaka för att byta ut sina sprutor har haft möjlighet att vara fullt anonyma, vilket också gör det mycket svårt att kontrollera verksamheten. Den utvärdering som jag talade om har av denna anledning blivit mycket bristfällig och omöjlig att på något sätt göra säker. Det enda som man med säkerhet kan säga är att missbrukarna har uppfattat det hela som en positiv åtgärd. Detta finns med som en av de kriterier som man pekar på vid utvärderingen. Tacka för det! Hur skulle man kunna träffa på en narkotikamissbrukare som skulle vända sig mot att få gå till ett ställe och hämta sprutor? Det vore enligt min mening märkligt. Om man tillgodoser eftersatta behov blir naturligtvis människor glada. Men frågan är vad det är för behov som narkotikamissbrukarna i dagens Sverige har. Är det just behovet av rena sprutor som är viktigast? Jag undrar om det är så. Det är nämligen ganska billigt att köpa sprutor på narkotikamarknaden, och det finns dessutom gott om dem. Det är inte där skon klämmer. Däremot finns det andra saker som missbrukare efterfrågar, t.ex. vårdplatser, kompetent behandling, utbildad personal och tillgång till avgiftningsplatser. En mängd sådana saker fattas i dag. Vi har en ganska tragisk situation på narkotikamissbruksområdet, inte minst här i Stockholm, vilket vi fick belägg för i en undersökning för bara någon vecka sedan. Det gällde bl.a. de tunga missbrukarna. Där har vården misslyckats totalt. Ett av problemen är att det inte går att få fram behandlingsplatser. Ibland handlar det inte ens om pengar utan om att människor inte vill ha missbrukare i sin närhet, framför allt inte HIV-positiva. Man sätter stopp för etableringen av vårdhem, därför att man anser att värdet på ens eget hus skulle sjunka vid en etablering. Lokala politiska opinioner försvårar det nödvändiga narkotikaarbete som riksdagen faktiskt har beslutat om. Det är ett större problem i det här perspektivet. Möjligen skulle man få en mycket positiv reaktion om man till narkotikamissbrukarna delade ut t.ex. kläder, pengar eller bostäder. Jag tror att de skulle uppfatta det som mycket positivt, och jag tror att det skulle ha betydelse när det gäller bekämpningen av HIV-smittan. Jag tror också att 7 Prot. 1988/89:105 man skulle kunna säga att det här skulle vara en bra åtgärd, dvs. en kraftig Att inte säga ja till det här förslaget innebär enligt Daniel Tarschys att utskottsmajoriteten är på kollisionskurs. Med vem? frågar jag mig. Jo, med infektionsläkarna, och så radar han upp en mängd personer och titlar. För min del kan jag rada upp lika många andra.

Vad skulle det innebära för arbetet både med narkotikamissbrukare och med HIV-positiva, om man genomdrev ett sådant här förslag mot så stora personalgruppers och anhörigas vilja? Vad skulle det innebära och för vårdsituationen som helhet, om man satte sig över alla dessa personers åsikter i denna fråga och genomdrev ett sådant här förslag, därför att en läkaropinion vill det? Jag anser att resultatet skulle bli katastrofalt. Det skulle få förödande konsekvenser med tanke på missbrukssituationen och resurserna, som vi vet redan är hårt ansträngda och svårutnyttjade. Jag tycker att folkpartiet borde tänka på vilket ansvar man ikläder sig i en sådan här situation, om man får igenom sin vilja. Visst skall vi använda alla goda medel för att försöka få en bättring i den här situationen. Jag tycker att det är mycket olyckligt, när narkotikasituationen ser ut som den gör, att man för en så livlig debatt om den här åtgärden som jag anser vara ett stort slag i luften. Vi vet mycket litet om huruvida den har någon effekt över huvud taget. Det är bättre att vi satsar vår energi och våra krafter på att bekämpa narkotikamissbruket. Jag skall nu ge Daniel Tarschys tillfälle att besvara en fråga som en tidigare talare har varit inne på och som gäller kriminaliseringen. Det är mycket märkligt, måste jag säga, att man i humanitetens namn kriminaliserar narkotikamissbruk. Vpk var det enda parti i riksdagen som sade nej till en kriminalisering, just med hänsyn till det som Daniel Tarschys själv sade: Man kan hata narkotika utan att hata narkomaner. Samtliga partier här i riksdagen utom vpk kriminaliserade alltså bruket. Vi menar att en sådan kriminalisering i hög grad försvårar narkotikavården -- försvårar människors tillit när det gäller att söka vård. Man har här gjort en logisk kullerbytta, som det måste vara mycket svårt för folkpartiet att i det här läget reda ut. En sak som det har talats för litet om när det gäller aids är de sexuella smittvägarna. Man talar mycket om injektionsmissbrukarna, men de sexuella smittvägarna är ju inte på långt när stoppade. Det gäller de homosexuella, och det gäller prostitution, som vi inte alls talar om. Varför vill man inte vidta några åtgärder mot prostitutionen? Vi har från vpk krävt att man skall kriminalisera brukarna, dvs. torskarna. Vi tror att det skulle vara ett effektivt medel att få bukt med prostitutionen -- och det är viktigt nu i aidstider. Varför talar man inte om sexualvanorna över huvud taget? Vi hade skrivit en motion, som behandlas i detta betänkande, om genomförandet av en stor undersökning av svenska folkets sexualvanor. Jag vet att alla i utskottet var eniga om detta, och jag vet också att aidsdelegationen har uttalat att detta är en åtgärd som det är riktigt att genomföra nu. Därför har vi inte avgivit någon reservation. Vi hoppas verkligen att det inte bara är ord utan att detta också i handling blir av. Regeringens förslag i den här frågan, som vi alltså har ställt oss bakom, är enligt vår mening väl avvägt. Vi tycker att det är bra med kopplingen till socialtjänsten. Det är bra att socialtjänsten på det här sättet har ett veto i frågan, så att den sprututdelning som blir aktuell kommer att ske under kontrollerade former och som en del i ett större behandlingssammanhang. Jag tror det var Daniel Tarschys som tog upp frågan om EG -- att moderaterna, som annars är så positiva till EG, inte ville vara det i det här läget. Jag vill ta tillfället i akt och säga att vpk nu i hög grad är motståndare till en harmonisering till EG. Det är väl bra att se att logiken håller även i den här frågan.